Herr talman! Det är ju inte så att alla ensamstående ensamboende föräldrar har underlåtit att gifta sig. Det kan vara så att fadern har låtit bli att ta sitt ansvar, eller kanske modern. Men den tillfälliga föräldrapenningen har ju kommit till för att hjälpa den förälder som behöver stanna hemma för att vårda ett sjukt barn. Är man ensamstående ensamboende har man ingen annan än sig själv att välja på, då måste man stanna hemma. Detta påverkar ensamföräldrarnas situation på arbetsmarknaden och pressar dem i arbetslivet att så litet som möjligt vara borta. Trycket måste ändå vara större för den som är ensam än när man är två. Jag skall säga Barbro Sandberg att utredningen med de borgerliga direktiven och den borgerliga majoriteten hade säkert genomfört ett förslag om ensamstående ensamboende om det inte hade varit så att en f. d. ledamot i riksdagen från moderata samlingspartiet absolut hade motsatt sig detta. Ni kunde inte lösa detta problem gemensamt, eftersom han inte hade någon respekt för detta att vara ensamstående och inte ville hjälpa ensamma mer än gifta. Men den diskussionen skall jag inte ta upp här, den har vi haft förut. Jag tycker att vi har gått så långt, som vi kan i och med att vi begär en kartläggning av kostnaderna för de ensamstående. Kanske det visar sig att vi inte ens har råd med detta, det får vi se. Jag tycker vi skall nöja oss med detta nu. Det har ändå gått några turer, innan vi varit med på det förslaget. Prot. 1987/88:42 Än en gång yrkar jag avslag på reservationen. 10 december 1987
Herr talman! Jag förstår inte riktigt Ulla Johanssons diskriminering av dem som har gift sig. Alla vet i dag att det är ganska svårt att avgöra hur familjeförhållandena är. Jag tror också att ensamboende kan ha ett tyngre ansvar än familjer, men som jag sade tidigare går detta inte att avgöra. Om det nu ändå skall tillsättas en utredning som förutsättningslöst skall se över problemen, kan jag inte förstå varför man inte kan ta hela paketet på en gång i samband med den översynen.
Herr talman! Barbro Sandberg får förlåta, men i vilket avseende har jag diskriminerat de gifta eller äktenskapet? Jag tycker, att om man genomför en reform som avser att hjälpa ensamföräldrar att stanna hemma hos sjuka barn och en stor grupp inte tycks kunna utnyttja den reformen, skall man se efter om man kan hjälpa den gruppen att använda reformen. De har kanske större behov av att vara kvar i arbetslivet så många dagar som möjligt på året, därför att de är ensamma. Jag har talat om ensamstående och ensamboende. När vi i ensamförälderkommittén ritade upp hur en familj kan se ut skall Barbro Sandberg vara medveten om — det går att se i betänkandet — att det var många cirklar vi fick dra för att ringa in de olika situationerna och hur en familj och en bostad kan se ut: det är mina barn, dina barn, våra barn, osv. Det är stora problem att avgränsa allt detta, men vi skall försöka göra en avgränsning av dem som kan behöva tillfällig föräldrapenning, men som är ensamma och därför inte kan utnyttja den.
Herr talman! Ulla Johansson ger här svaret, varför man bör följa reservationen: det är så svårt att avgöra vem som i verkligheten är ensamboende. Här diskriminerar vi bara dem som har gift sig på papperet, men bara för att jag råkar vara ensam vårdnadshavare av ett barn är det inte säkert att jag bor ensam. Vi vet ju alla att det i dag faktiskt är många som bor tillsammans.
Herr talman! Jag kan vara ensamstående eller ensamboende, jag kan ha varit gift och ha blivit ensam t.ex. av tragiska omständigheter och därför behöva hjälp. Man skall inte dra alla ensamstående och ensamboende över en kam. Man kan inte generalisera på det viset. Det finns även gifta som bor separat, men om jag gifter mig med en man som jag vet skall vara ute på en oljeplattform eller liknande under längre tider, så ordnar jag naturligtvis också barntillsynen så att jag har garanti för att ha hjälp när han är borta. Det är lättare för dem som är två att ordna detta.

Herr talman! Jag vill bara kort uttrycka den tillfredsställelse som Kenth Skårvik och jag känner med den behandling som vår motion om textning av föreställningar vid Operan fått i kulturutskottet. I många operahus världen över har man ju börjat använda modern teknik för att göra det möjligt för publiken att följa texten. Många av de operor som framförs i vårt land är på originalspråken italienska och tyska, som ju kan vara svårförståeliga för många. Och även om ett svenskt libretto används är inte alltid hörbarheten så god. Motionen har av utskottet varit remitterad till Operan. Operachefen har också tillstyrkt motionen så till vida att Operan är beredd att genomföra ett prov under säsongen 1987-88 för att vinna vissa erfarenheter. Det är också enligt uppgift preliminärt möjligt att genomföra ett prov redan vid premiären av Wagners opera Den flygande holländaren den 6 februari nästa år. Operan kommer då att använda sig av en textanläggning från Århus operahus i Danmark. Svenskarna är ju textvana genom otaliga långfilmer på TV och på bio. Många kommer därför säkerligen att uppskatta det här experimentet. Jag hoppas därför att det försök som planeras skall slå väl ut, så att textning av föreställningar vid Operan kommer att permanentas. Med en sådan här åtgärd hoppas jag att intresset för opera kommer att öka ytterligare. Genom textning av föreställningarna borde det skapas större förutsättningar också för nya besökare att njuta av operaföreställningar. Det är kanske förvånande att man på Operan väntat så länge med att testa en sådan nymodighet. Vi motionärer är därför mycket nöjda om vårt motionsyrkande har inneburit att man nu är beredd att börja med textning av operaföreställningar.

Herr talman! Margareta Andrén hoppas att textningen skall permanentas. Det är en uppfattning som jag delar, om vi med begreppet permanentas menar att textade föreställningar på Operan skall förekomma i all framtid. Om man däremot i begreppet permanentning lägger att förr eller senare samtliga Operans föreställningar skall textas, kan jag inte dela den uppfattningen. Det tror jag inte heller har varit Margareta Andréns mening. Det finns nämligen människor som inte tycker att föreställningen ger samma utbyte om man har haft den textad som om man bara har lyssnat på musiken och i övrigt följt vad som har förekommit på scenen. Vi från utskottets sida är glada över att experimentverksamheten kommer Margareta Andrén frågade vad det berodde på att det har tagit så lång tid. Viiutskottet har under arbetet med denna fråga fått lära oss dels att det finns olika system, dels att de är mycket dyrbara, och dessutom att de av några kan upplevas som negativa. Dyrbarheten består bl.a. i att textningen är personalkrävande. Men, som sagt, jag hoppas också att det i framtiden skall finnas möjlighet att då och då få lyssna till musiken och se textade föreställningar på Operan. Kammaren övergick därför till att debattera konstitutionsutskottets betänkande 11 om granskning av riksdagens förvaltningskontors verksamhet.

Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande anförs att försöksverksamheten med vidaresändning i riksdagshuset av CNN:s nyhetsprogram bör återupptas. Om detta kan sägas att pågående försöksverksamhet givetvis bör utvärderas innan beslut fattas, vare sig det handlar om att avbryta eller fortsätta verksamheten. Det finns emellertid en bakgrund, som jag gärna vill påminna om. När konstitutionsutskottet förra året behandlade motioner om mottagning av satellit-TV i riksdagshuset visade det sig att verksamheten redan var i gång. Utskottsmajoriteten uttalade då att man ”anser att det är tillfredsställande att åtgärder redan vidtagits i syfte att pröva möjligheten för riksdagen att tillgodogöra sig den nyhetsrapportering som förmedlas via satellit — — —". I en vpk-reservation påpekades att den igångsatta verksamheten inte fick föregripa beslutsfattandet. Jag har önskat erinra om dessa faktiska förhållanden. Övriga partier hade stått starkare i sin kritik av att försöksverksamheten avbrutits, om de liksom vpk intagit en kritisk hållning till att försöksverksamheten igångsattes utan riksdagsbeslut. Nu kan man få intrycket att beslutsregler görs beroende av vederbörandes inställning till verksamheten i fråga. Det är tydligen tillfredsställande, om man sätter i gång med mottagning av satellit-TV utan riksdagsbeslut, men förkastligt om man avbryter verksamheten! Jag menar att det är angeläget att klarhet skapas om att den verksamhet som nu skall återupptas fortfarande är en försöksverksamhet och inget annat. Utskottets uttalande får inte tolkas som ett klartecken för permanent mottagning av satellit-TV i riksdagshuset. Beslut måste fattas efter avslutad försöksverksamhet och vägas mot andra servicebehov till riksdagens ledamöter. Detta är min tolkning av utskottets beslut. Jag finner det angeläget att det klart uttalas även från övriga partier — men det finns tydligen ingen företrädare för andra partier i utskottet närvarande just nu — att det handlar om fortsatt försöksverksamhet, som inte hindrar riksdagen från att fatta beslut efter redovisning av försöksverksamhetens utfall.

Herr talman! Det betänkande som nu skall behandlas rör bl.a. verksamheten inom Nordiska rådet. Utskottet har på sedvanligt sätt tagit del av berättelsen från Nordiska rådets svenska delegation. Det är en mycket fyllig och allsidig redovisning som lämnas av verksamheten inom Nordiska rådet och av arbetet i de olika utskotten och kommittéerna. När man läser delegationens redogörelse finner man att några frågor är särskilt angelägna och framträdande i det nordiska samarbetet, och det vill utskottet särskilt peka på i betänkandet. Det framgår att huvudtemat för generaldebatten vid årets session var det nordiska samarbetet i internationella sammanhang, framför allt då EG, miljöfrågor och Sydafrikafrågor. Det framgår av berättelsen att frågan av bildandet av en kommitté för studium av frågor som gäller det nordiska samarbetet i internationella sammanhang väckte ett betydande intresse men att frågan fick återföras till ekonomiska utskottet för ny behandling. Vid dess möte i november kunde man enas om ett mandat, och till ordförande i denna viktiga kommitté valdes Karin Söder. Jag vill passa på att gratulera Karin Söder till detta betydelsefulla uppdrag. Det nordiska intresset för internationellt samarbete och för miljöfrågorna manifesterades vid den konferens som hölls i Stockholm 1986 om gränsöverskridande luftföroreningar. Nordiska rådet kommer inte bara att följa det nationella verkställandet av Konferensens rekommendationer utan också att ta initiativ i andra miljöfrågor med internationell räckvidd, främst då sådana som gäller vattenföroreningar. Miljöfrågornas betydelse i det nordiska samarbetet belyses även av de initiativ som ministerrådet tagit till en nordisk handlingsplan mot luftföroreningar. Generellt anses nordiska insatser kunna ge impulser av stor betydelse för globala lösningar. I berättelsen kan man vidare utläsa att det ekonomiska samarbetet inom Norden och gentemot omvärlden är en fråga som präglat såväl rådets fortlöpande arbete som årets session. Den gemensamma nordiska hemmamarknad som länge har eftersträvats har visat sig vara svår att genomföra. Orsaken sägs vara de många handelshindren, ofta av teknisk eller juridisk natur, som visar sig vara svåra att eliminera eller reducera. Enligt rådets = Prot. 1987/88:42 uppfattning måste detta arbete nu intensifieras. Rådet antog också en 10 december 1987 rekommendation om ett nordiskt samarbetsprogram för avveckling av Aror ar mo handelshinder. Andra frågor som varit uppe under året och som drivs av den svenska delegationen till Nordiska rådet är kultursamarbetet — det gäller bl.a. större insatser för ökad språkförståelse över gränserna — och barnoch ungdomsorganisationernas speciella situation i det nordiska kultursamarbetet. Den svenska regeringens förslag om en nordisk moms togs åter upp under sessionen samt frågan om nordiskt medborgarskap. När utskottet har tagit del av berättelsen konstaterar man med tillfredsställelse att Nordiska rådets verksamhet fortsätter att vara omfattande och att den är inriktad på att ta upp angelägna och aktuella frågor. Den höga ambitionsnivån på olika områden inom verksamheten bibehålls. De många värdefulla initiativ som tas och nya projekt som sätts i gång inom Norden ser utskottet som ett positivt tecken på dels en ständigt ökande nordisk gemenskap, dels en ökad insikt om behovet av nordiskt samarbete och samordning i ett bredare internationellt sammanhang — detta inte minst mot bakgrund av utvecklingen inom EG. Utskottet är som framgår av betänkandet mycket positivt i sin bedömning av arbetet inom Nordiska rådet. Om den bedömningen är rättvisande eller alltför generös kommer säkert att kommenteras när företrädare för den svenska delegationen nu kommer att ge sin syn på de aktuella frågorna i det nordiska samarbetet. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill först tacka Nils T Svensson för de vackra ord som han sade om det nordiska arbetet. Eftersom han själv inte har glädjen att tillhöra Nordiska rådets svenska delegation vill jag på mina och mina kollegers vägnar tacka för de orden. Det nordiska arbetet är mycket viktigt, kanske långt mer betydelsefullt än vi många gånger föreställer oss. Det har dess värre också varit så att det inte varit så många utöver dem som tillhör Nordiska rådets svenska delegation som deltagit i debatten här i kammaren om de nordiska frågorna. Därför var det särskilt glädjande att vi nu fick tillfälle att lyssna till Nils Svensson. När det gäller det nordiska samarbetet är det lätt att man glömmer de resultat som uppnåtts under de år som gått. Jag tänker på passfriheten, på den öppna arbetsmarknaden, på den gemensamma sociala tryggheten och på de många institutioner där man gör ett arbete som är gemensamt för Norden i stället för att splittra det på alla de fem länderna. Sådant har vi vant oss att leva med, och det uppmärksammas inte så mycket. Om vi misslyckas uppmärksammas det däremot. Men så är det ju ofta i det politiska livet, och det är någonting vi får leva med. Jag kan försäkra att de parlamentariker som är engagerade i det nordiska arbetet gör allt för att driva på. Det är också roligt att kunna säga att vi över partigränserna driver på våra regeringar. Det gäller alltså oavsett om man tillhör regeringspartiet eller ej — det kan vara intressant att notera — trots den 67 politisering som nu har ägt rum i Nordiska rådet. Jag skall inte upprepa Nils Svenssons uppräkning av de frågor som nu är aktuella. Men jag vill särskilt framhålla det arbete som pågår om Norden som hemmamarknad. Handlingsplanen för ekonomisk utveckling och full sysselsättning i Norden har vi lyckats få till en rullande plan. Senast i går, när vi träffade statsministrarna och samarbetsministrarna, fick vi bekräftat att detta arbete pågår — det är inte någonting som man lägger åt sidan utan det kommer man att fortsätta med. Det har ju varit ett mycket bestämt krav från parlamentarikerna under lång tid. När det gäller den berättelse som har lämnats till riksdagen skulle jag vilja peka på att det var flera av de rekommendationer som gjordes av förra årets session som vände sig till barn och ungdomar. En sådan rekommendation från sessionen gällde barns skydd i krig. En annan rekommendation gällde ungdomens resekort. I går fick vi höra att detta skall bli permanent — ett glädjande besked. Det har också gjorts rekommendationer om att man när det gäller skatterna skall försöka göra det lättare för ungdomar i Norden att arbeta i ett annat land för att på det sättet öka utbytet mellan ungdomar i de nordiska länderna. Det kommer att vara till stor glädje för framtiden — vi skall ju inte bara vända blicken mot övriga Europa — jag tänker då bl.a. på interrailkortet —- utan det gäller också att få ungdomarna att lära känna sina grannländer. Det tror jag att vi alla tjänar på. Det fanns också en rekommendation om lättnader när det gäller tjänstehandeln. Vi har ju arbetat intensivt med att ta bort de tekniska handelshindren, men denna rekommendation innebär alltså lättnader även när det gäller tjänstehandeln. Det pågår ett intensivt arbete även med en lagharmonisering. Vår svenske representant gör en stor insats för att påskynda detta arbete. Miljöfrågorna och kulturfrågorna skall jag inte ta upp, eftersom mina kamrater i vår delegation, vilka står efter mig på talarlistan, bättre än jag känner till dessa saker. Därför lämnar jag dessa frågor åt sidan. Jag vill dock understryka vad som har sagts tidigare, nämligen att miljön, inte minst arbetsmiljön, är mycket viktiga områden för det nordiska samarbetet. När vi har vidgat blicken ut över de nordiska gränserna och samarbetat med parlamentariker också i andra delar av Europa, har vi mött ett mycket gott gensvar. Det har givit oss möjligheter att utöva påtryckningar på regeringar, som annars har varit ganska svåra att påverka när det gäller att förbättra miljön. Under en ganska lång period har vi vant oss vid att integrationen inom den gemensamma marknaden EG har gått väldigt långsamt. Det har medfört att vi inom det nordiska samarbetet har trott att vi har haft mer tid på oss när det gällt att bli färdiga med viktiga sakfrågor, där vi behöver inta en gemensam nordisk ståndpunkt. Genom den vitbok som har presenterats från den gemensamma marknaden vet vi nu att man planerar att vara färdig med den ”inre” marknaden redan 1992. Det är helt klart att Sverige och Finland med hänsyn till sin säkerhetspolitik inte ämnar söka medlemskap i EG. De andra länderna får svara för sig. Det är emellertid viktigt att Norden står enad i väsentliga sakfrågor, när vi skall förhandla med EG, oavsett om det sker inom EFTA:s ram eller bilateralt. Det är omvittnat t.ex. från Danmark att det är en styrka för Danmark såsom medlem i EG att kunna säga: Om dessa saker är vi ense i Norden. Då har man 22 miljoner människor bakom sig i stället för 4 miljoner danskar. Vi parlamentariker menar att regeringarna under kommande år faktiskt måste bli färdiga med sitt arbete i en lång rad frågor, som är väsentliga för de nordiska länderna. 1988 är ett oerhört väsentligt år när det gäller våra möjligheter att i de fortsatta förhandlingarna med EG hävda våra för Norden gemensamma uppfattningar. Jag har redan nämnt miljön. Det gäller också transportområdet och många andra områden som har med den sociala välfärden att göra. Jag delar den uppfattning som statsminister Carlsson gav uttryck för i går, nämligen att vi när det gäller handeln självfallet skall arbeta genom EFTA. Men många frågor kan inte lösas genom EFTA:s förhandlingar med EG. Då måste Norden ta ett speciellt ansvar. Jag tycker mig ha fått ett positivt besked, i varje fall från de svenska ministrarna, om att man arbetar med dessa frågor. Jag kan försäkra att vi som tillhör den parlamentariska delen av det nordiska samarbetet kommer att driva på i dessa frågor. Vi vill inte komma på efterkälken i den europeiska integrationen. Jag tror också att vi, inte i alla men i en del stycken, kan erbjuda lösningar som är positiva för människorna. Den förste talaren i detta ärende nämnde också att vi har bildat en internationell kommitté, som skall bevaka de internationella frågorna för Nordiska rådets vidkommande. Vid presidiets sammanträde i går hände det sig — utöver det mandat som antogs vid Åbomötet, då jag blev vald till ordförande — att övriga nio ledamöter av kommittén utsågs. Vi har ett mandat som innebär att vi måste arbeta fort. Vi skall vara färdiga under 1988. Till sist, herr talman, vill jag framhålla att vi i denna kommitté skall ta upp miljöoch biståndsamarbetet, kultursamarbetet, arbetet med narkotikan, jämställdhetsfrågorna och frågor som är anknytna till den nordiska representationen i internationella organisationer. Vi skall även studera hur det nordiska samarbetet på det ekonomiska området fungerar i internationella sammanhang, särskilt när det gäller OECD och GATT. Vi skall ta kontakt med övriga samarbetsorganisationer i hela Europa och se hur vi kan utveckla det nordiska samarbetet. Det finns ingen ”överstatlighet” i det nordiska samarbetet. Jag tror mig kunna säga att det sätt varpå vi samarbetar i Norden är någonting som många små länder i världen längtar efter. Det är på många olika vis ett fredsbevarande samarbete. Med tanke på allt tal om avrustning i dessa dagar är det glädjande att kunna konstatera att också det samarbete som äger rum genom EG i högsta grad är fredsbevarande. Människor som nära samarbetar med varandra förklarar inte varandra krig. Därför är det så viktigt med det nordiska samarbetet men även med det globala och internationella perspektivet. Vi söker kontakt med andra länder för att utbyta tankar och erfarenheter och för att inom ett större område kunna medverka till kloka beslut för de människor som vi företräder.

Herr talman! Jag uppskattar mycket att Nils T Svensson från utrikesutskottet inledde denna debatt. Åtskilliga mer eller mindre traditionella Nordiska råds-debatter har huvudsakligen förts enbart av rådets ledamöter. Jag har hört att man i Norges storting ibland anordnar Nordiska råds-debatter, som varar en hel dag, där samarbetsministern är närvarande och där åtskilliga talare kommer från kretsen utanför Nordiska rådet. Det är något att drömma om för vårt land. Jag vill inte tyda det så att svenska parlamentariker skulle ha ett mindre intresse av vad som rör sig på det nordiska samarbetsområdets olika plan. Utrikesutskottet har avgivit ett betänkande, som är så positivt att jag nästan ställer mig lite frågande inför att man inte har funnit någonting att klaga på eller beklaga. Tillfredsställelse, värdefulla initiativ, angelägna frågor och positiva tecken är naturligtvis ord som gläder en ledamot av Nordiska rådet. Det finns emellertid, herr talman, skäl att i viss mån mildra dessa vackra ord. Låt mig först säga att jag självfallet delar Karin Söders uppfattning om det värdefulla i nordiska rådets verksamhet och om de utomordentliga resultat som har uppnåtts. Det innebär emellertid på inget sätt att man inte också måste ha klart för sig att allt inte har blivit som man hade tänkt sig. Om man tittar på Nordiska rådets arbete i stort, och jag har haft möjlighet att göra det i litet högre grad nu när jag tillhör budgetoch kontrollutskottet, märker man att rådet i allt högre grad arbetar med handlingsplaner. Det är naturligtvis inget fel i sig, tvärtom, det är ofta nödvändigt. Men det är också ofrånkomligt att realiserandet av handlingsplaner, strukturplaner och samarbetsplaner är det betydelsefulla. Vi får alltså inte fastna i ett plantänkande på det sättet att man för att tillfredsställa sin samarbetsvilja beslutar om en plan, medan själva genomförandet av de olika planerna blir av lägre dignitet. Moderata samlingspartiet har i en motion berört handlingsplanen för ekonomisk utveckling och full sysselsättning och då erinrat om nödvändigheten av att åtgärder vidtas på skatteoch avgiftsområdet, så att Norden jämställs med andra OECD-länder. Detta är något som förr eller senare måste göras, inte minst mot bakgrund av den ökade internationaliseringen på hela området, vilken Karin Söder talade om. Rådet har nu antagit en rekommendation om ett nordiskt samarbetsprogram för avvecklande av handelshinder. Det var intressant att höra Karin Söder redogöra för en del av mötet i går, men det hade naturligtvis varit värdefullt om också samarbetsministern hade varit här och från ministerrådets sida kunnat redogöra mer specifikt för hur långt man har kommit. På något sätt verkar det som om Danmarks EG-tillhörighet är litet förlamande på det nordiska samarbetet. Därför är det än mer nödvändigt att vi får till stånd konkreta åtgärder som kan möjliggöra för Norden att uppträda enigt, inte minst i det vidgade europeiska samarbetet. Detta gäller naturligtvis även på miljöområdet. Jag som kommer från södra Sverige kan konstatera hur föroreningarna i Östersjön blir alltmer påtagliga. Då hjälper det inte att vi ökar vår egen restriktivitet, eftersom det är och förblir ett internationellt problem så till vida att det berör alla länder runt Östersjön. Då gäller det att sträva efter att länderna ställer någorlunda likartade krav, vilket både Nils T Svensson och Karin Söder talade om. Prot. 1987/88:42 På något sätt är det de enkla åtgärderna som bäst lämpar sig för nordiska — 10 december 1987 överenskommelser. Så fort det gäller större frågor — vilket kanske är ganska = Arocomro orm naturligt — blir frågorna mer svårarbetade, och det finns risk för att alltför mycket stannar vid planer och ord. Vad som utgör grunden i det nordiska samarbetet är vår gemensamma kulturbakgrund och vår gemensamma kultursyn. Kultursamarbetet måste vidareutvecklas. Som ett led i detta fanns tanken att alla medborgare i de nordiska länderna skulle ha tillgång till varandras TV-kanaler — en hög tanke som blivit ett stort kulturfiasko i det nordiska samarbetet. NORDEK, som också föll en gång, kommer i någon form ändå att realiseras i så måtto att internationaliseringen i Europa ställer nya och långtgående krav på det ekonomiska samarbetet inom de nordiska länderna. Tele-X-projektet däremot är antagligen irreparabelt. En stor tanke blidde inte ens en nordisk knapp. Tele-X kom i första hand till som ett industriprojekt och blev sedan den räddningsplanka som det orealiserade Nordsat-samarbetet skulle utnyttja. Nu i dagarna har man från svensk industris sida ställt sig negativ till att vara med och betala Tele-X om inte utnyttjandet av satelliten till stor del betalas av de nordiska radiobolagen, som då skulle begagna satelliten för vidaresändning i någon form. Herr talman! Jag har sedan tio år tillbaka vid olika tillfällen stått i talarstolen och uttryckt min uppfattning om vad som skulle komma att ske på mediaområdet. Nu sker kabelutbyggnad i rask takt över hela Norden. Utvecklingen av satellitsändningarna kommer närmast att bli explosionsartad under 1988, och det nordiska kultursamarbetet på TV-området kommer att leda till att människorna i Norden blir åskådare och inget annat, om inte ett under sker förstås. Satelliten kommer emellertid inte att skickas upp förrän i januari 1989, och ett slutgiltigt nordiskt beslut måste fattas i april eller maj 1988, annars finns det ingen återvändo. Jag skall här inte ta upp en brodebatt. Sådana har vi haft tillräckligt många. Jag vill emellertid erinra om att ingen fråga av så stor betydelse för det nordiska samarbetet har blivit så utredd som frågan om en fast förbindelse över Öresund. Vi moderater har i en reservation framhållit att den svenska regeringen bör ta upp överläggningar med den danska regeringen i syfte att nå en slutgiltig överenskommelse. Jag har blivit informerad om att ScanLink och Öresundsbron inte diskuterades vid kommunikationsutskottets senaste möte med ministrarna, vilket jag finner något anmärkningsvärt. Herr talman! Allt är naturligtvis inte negativt. Budgetförslaget för kommande år omfattar 583 miljoner danska kronor, vilket innebär en ökning med 17 miljoner danska kronor. En ökning på 3 90 är också föreslagen för 1989 och 1990, vilket naturligtvis innebär att åtskilligt kommer att åstadkommas. Jag vill särskilt nämna det viktiga forskningssamarbetet. Det är min förhoppning att ministerrådet, som nu håller på att utarbeta kulturhandlingsplanen, skall ta särskild hänsyn till behovet av att man intensifierar det nordiska forskningssamarbetet. Till följd av den stora forskarexplosionen på 1970-talet inom högskoleväsendet i Norden har den nordiska forskarkåren 7n nu en sådan åldersstruktur att ett stort antal forskare kommer att pensioneras vid åren kring sekelskiftet. Vi kan förutse att en brist på forskare kan uppstå inte minst därför att näringslivets behov av sådana också kommer att öka. Jag vill särskilt erinra om nödvändigheten av att det kommer att finnas tillräckligt många forskare inom bioteknikområdet. Även om forskarutbildningen sker på det nationella planet är det viktigt med ett komplement av ett samarbete på det nordiska planet. Särskilt viktigt är det mot bakgrund av den Europeiska gemenskapens ERASMUS-projekt, som innebär en internationalisering av utbildningen i Europa vilken överträffar allt vad jag tror att vi ens på nordiskt plan har kunnat drömma om. Herr talman! Till sist vill jag säga att Nordiska rådet är en sammanslutning av parlamentariker. Det har föreslagits en viss restriktivitet när det gäller suppleanternas rätt att delta i de olika sessionerna. Den svenska delegationen har inte velat gå med på någon ändring, och detta är bra. Det är dessutom betydelsefullt, eftersom antalet experter och departementstjänstemän tycks öka i icke oväsentlig grad vid våra sessioner. Även om dessa personer i många fall gör ett förtjänstfullt arbete kan det nästan verka förlamande att på sessionerna kunna konstatera att parlamentarikerna snart utgör bara en liten minoritet, ett konstaterande som skulle kunna utgöra ett hinder för arbetsviljan och för nya insatser från oss parlamentariker. Jag finner det viktigt att vi också i fortsättningen ser till att ministerrådet inte får ett alltför stort inflytande så att man bortser från de beslut som har fattats av parlamentarikerna. Arbetet i Nordiska rådet är roligt, viktigt och stimulerande, men framför allt är det nödvändigt. Jag har inget yrkande, herr talman.

Herr talman! Jag vill först ge en eloge till ledamöterna i utrikesutskottet för att de i år har gjort ett mycket trevligt betänkande som gäller Nordiska rådets verksamhetsberättelse. I betänkandet går utskottet in på de olika punkterna och berättar litet om vad som är på gång i arbetet och kommenterar den verksamhet som sker, utöver vad som sägs i de motioner som har väckts. Jag tycker att det är speciellt viktigt att lyfta fram arbetet i Nordiska rådet därför att det parlamentariska inslaget, som Ingrid Sundberg nyss sade, i Nordiska rådet är mycket större och mera betydelsefullt än i många andra internationella församlingar där Sverige deltar. När europeisk integration och samarbete med EG nu står på många politiska dagordningar är det viktigt att lyfta fram det nordiska samarbetet, ett samarbete som ofta mer sker i det tysta men som inneburit påtagliga förbättringar för många medborgare i Norden. För dagen är budgeten för Nordiska ministerrådet på omkring 500 milj.kr. Dessutom får vi också speciella nordiska handlingsplaner för nya insatser på speciella områden, t.ex. transportområdet. Ändå ifrågasätter vi från svenskt håll om det inte kunde vara bra med en mer automatisk finansiering av det nordiska samarbetet och om det inte, precis som i EG, vore på tiden att man fick en del av omsättningsskatten att gå till det nordiska samarbetet, en s.k. — Prot. 1987/88:42 noms. Vi arbetar för närvarande med denna fråga i Nordiska rådet. 10 december 1987 Både Karin Söder och Ingrid Sundberg har nämnt hur viktig miljöfrågan Nördälkd rådet. dr har blivit i det nordiska samarbetet. Både luftföroreningar och vattenoch havsföroreningar samt frågan hur vi misshandlar ozonskiktet tar en stor plats på Nordiska rådets dagordning. Det är inte så konstigt med tanke på de nordiska ländernas belägenhet i förhållande till de stora industriområdena i Europa. Vi blir ofta offer för luftföroreningar och vattenföroreningar från stora industristater. Många av de miljöskador som vi drabbas av i dag förorsakas av föroreningar som kommer flygande eller flytande till oss. De nordiska vattnen är tyvärr i dag transportmedel för en hel del föroreningar. Därför är det viktigt att vi i Nordiska rådet har en miljökonvention och också utarbetar olika handlingsplaner för att hjälpas åt i syfte att minska föroreningar som har sitt ursprung i de nordiska länderna. Vi bör även hjälpas åt att övertyga andra länder om att de bör minska sina föroreningar. Vi hade en stor nordeuropeisk konferens 1986 om luftföroreningarna, som blev mycket uppmärksammad. När jordbruksutskottet var i Polen fick denna konferens mycket beröm från polska parlamentsledamöter. Nu planerar vi en ny konferens 1989 för att försöka ta itu med vattenoch havsföroreningarna. Tryggheten för medborgarna i Norden är en mycket viktig del i det nordiska samarbetet. Vi arbetar för att skapa någonting som vi kallar nordiskt medborgarskap. För närvarande är vi intensivt sysselsatta med att täppa till de hål som finns i välfärdsmönstret i Norden. Det finns en konvention mellan de nordiska länderna, men det finns olika förmåner som är rätt skilda från varandra, t.ex. när det gäller barnstöd, föräldrastöd och studiestöd. Även när det gäller pensionsförmåner finns det stora skillnader. Nu senast har vi upptäckt att man t.ex. i Danmark har skapat ett system med efterlön för äldre arbetstagare i stället för förtidspension. Efterlön kan inte uppbäras om man är bosatt i ett annat land än Danmark. Detta utgör alltså ett hinder för att nordiska medborgare skall kunna flytta vart de vill. När det gäller Norden och EG-samarbetet är det viktigt att välfärden skall kunna bibehållas, och gärna att det nordiska samarbetet på välfärdsområdet i fråga om arbetsmiljö, yttre miljö och konsumentfrågor kan stå som modell för EG. Där har vi haft hjälp av Danmark, som i den europeiska enhetsakten har fått införd en paragraf som innebär att man kan avvika från andra EG-länder om man vill främja tryggheten och om man inte har ett protektionistiskt syfte. Där hoppas vi att de nordiska överenskommelserna klart skall kunna visa att det är människornas trygghet vi vill säkra, inte handelspolitiska fördelar. Till slut, herr talman, skulle jag vilja komma in på frågan om massmedierna och det nordiska samarbetet. Ofta beskrivs i massmedierna, speciellt i pressen, det nordiska samarbetet som trögt och resultatlöst och som ett arbete utan geist. Vi ser på sessioner och möten en mängd journalister besöka Nordiska rådet. Tyvärr ser vi inte mycket av arbetet beskrivet i tidningarna. Och visst har det varit misslyckanden i Nordiska rådet, och visst kan det bli fler misslyckanden. Jag skulle ändå vilja säga att det är bättre att en sträng brister än att man aldrig spänner sin båge. Jag tror att vi i Nordiska 73 rådet verkligen försöker spänna bågen och sikta högt. Där skulle jag vilja säga till Ingrid Sundberg att vi i Nordiska rådet inte behöver sjunga Tele-X” svanesång förrän projektet är skjutet i sank. Jag tror det kan bli en självuppfyllande profetia om vi alldeles för mycket ger intryck av att Tele-X” är på väg bort från verkligheten. Jag hoppas att vi skall kunna göra en sista satsning för att få till stånd gemensamma nordiska TV-sändningar, så att man i hela Norden kan se nordiska program. Det är också viktigt att på många mindre områden, närmare människor, öka det nordiska samarbetet. I Nordiska rådet behandlas för närvarande ett medlemsförslag, som går ut på att öka samarbetet i gränskommunerna, i Årjäng, i Malung, i Torneå på platser där människorna inte ser gränsen som ett hinder men där många byråkratiska och administrativa bestämmelser gör att det blir ett hinder. Jag kan t.ex. nämna att man i Malung, som på andra sidan gränsen har Trysils kommun, i dag hämtar mjölk till Sälens högfjällshotell 25 mil bort i Hedemora. Man skulle kunna hämta den på andra sidan gränsen i Norge från ett mejeri bara 5 mil därifrån. Men det går inte, det finns en gräns. På samma sätt är det i andra gränskommuner, där man tt.ex. skulle behöva utbilda ungdomar men där underlaget är för litet på ena sidan. Hur naturligt skulle det inte vara att man vid gränskommunerna kunde bestämma sig för att utbilda ungdomar på den andra sidan, eftersom människorna mycket väl förstår varandras språk. Något liknande skulle man kunna göra i Torneå och Haparanda och vid Öresund. Jag hoppas verkligen att vi skall kunna få ett ökat samarbete i s.k. frikommunerna, där vi kan friställa lagstiftningen från det nationella beroendet och samarbeta över gränserna. Avslutningsvis, herr talman, vill jag säga att det är mycket viktigt att lyfta fram det nordiska samarbetet i en tid då man alltmer talar om Europa och om europeiskt samarbete, vilket förvisso också är viktigt i en tid då man ofta talar om hur stormakterna skall samarbeta. Då är det viktigt för det svenska folket att få klart för sig att svenska politiker mycket aktivt stimulerar nordiskt samarbete på nära håll, till gagn för ungdom, barn och familjer i Norden.

Herr talman! Jag tänker beröra vår motion om situationen i Turkiet som behandlas av utrikesutskottet i detta betänkande.

Vi underkänner den här processen, ungefär på samma sätt som vi har underkänt liknande processer i Chile och andra diktaturstater. Skillnaden är ingen. Det har från vissa håll framförts att den militära organisationen i Turkiet skulle vara skild från andra militära organisationer, att organisationen skulle vara uppfylld av litet ädlare bevekelsegrunder och vara litet mer idealistisktnationellt inriktad och slå vakt om nationens välfärd osv. Man har hänvisat till den gamle folkhjälten och statsgrundaren Kemal Atatärk, som också var militär befattningshavare från början. Allt sådant tal är nonsens. Militärdiktaturen i Turkiet kom till 1980. Den var inte den första i landets historia. Vi har tidigare haft sådana avbrott i någonting som skulle kunna kallas en utveckling mot demokrati —t.ex. år 1960 och 1971. Militärkuppen 1980 skilde sig på intet sätt från andra. Den riktade sig mot oppositionen, naturligtvis framför allt mot den progressiva oppositionen, mot fackföreningarna och mot allt slags vänsterpolitik i landet. I Turkiet går också gränsen mot vad som är vänster mycket långt till höger, skulle jag vilja säga. Det är dessa fakta som vi har att ta hänsyn till, och det är därför som vi har motionerat i den här frågan ända sedan kuppen 1980. Det har framförts ganska bestämd kritik från Sverige som stat i rätt många sammanhang, men enligt vår uppfattning borde kritiken vara kraftigare. Vi har varit besvikna på vårt eget land när det gällt att agera mot Turkiet i Europarådet, och det är därför som frågan kommer uppi detta sammanhang. Turkiet är en stat som delvis ligger i Europa och som har medlemskap i Europarådet. Turkiet miste detta medlemskap 1980, efter militärkuppen, men har återfått det, med hänvisning till att utvecklingen har gått mot demokrati. Den officiella svenska linjen protesterar vi mot. Jag tycker, vilket jag har framfört här i kammaren flera gånger i höst, att det svenska agerandet mot Turkiet måste skärpas och att vi måste se bakom de gardiner som man försöker hänga upp för att visa ett demokratiskt ansikte. Vi bör i stället se på vad som verkligen händer, och där finns mycket material. Vi har Amnestys rapporter, som visar att tortyr fortfarande är vanlig. Vi har åtskilliga reseberättelser från fackligt folk i Sverige, politiker i den här kammaren och andra som varit i Turkiet. Vi har de turkiska och kurdiska flyktingarna i vårt eget land, som kan berätta om förhållandena. Vi har inte reserverat oss i det här ärendet, utan jag får yrka bifall till utskottets hemställan. Men kritiken mot Sveriges alltför slappa agerande i Turkietfrågan kvarstår. Det måste bli en skärpning i den svenska officiella attityden gentemot Turkiet. Vi har också — vilket berör oss särskilt — en stor ström av flyktingar som kommer från Turkiet. Det är turkar, men det är också människor från den stora etniska minoriteten av kurder. Det är mycket viktigt att man vid invandrarverket och i regeringen — i de fall som går dit för avgörande — noggrant prövar de uppgifter som kommer från Turkiet, så att de inte är färgade av den turkiska regeringens eller administrationens uppfattningar. I så fall kommer vi att begå brott mot dessa människor — om vi sänder tillbaka dem utan att göra ordentliga undersökningar. Vi har i det här sammanhanget, liksom i så många andra sammanhang, särskilt tagit upp frågan om kurderna. Den frågan kvarstår. Så länge man i Turkiet inte från olika politiska grupperingars sida — vare sig det rör sig om socialdemokratiska partier av typ Bälent Ecevits tidigare parti eller nuvarande sådana grupperingar — är villig att ta till sig den kurdiska problematiken och erkänna det kurdiska problemet, kommer det aldrig att bli någon demokrati i Turkiet. Den frågan måste lösas — oavsett vilken regering som kommer att sitta — och där har Sverige ett stort ansvar för att utöva påtryckningar och se till att frågan drivs ordentligt. Under de senaste veckorna har vi haft ett uppmärksammat fall som gäller Turkiet. Några politiska ledare från kommunistoch socialistpartier — så får man väl beteckna dem — åkte tillbaka till Turkiet efter att ha varit flyktingar i Västeuropa. Det var en test för att pröva hur det var med de demokratiska rättigheterna i Turkiet, efter de val som varit osv. De greps direkt på flygplatsen i Ankara, vilket de flesta känner till som följer den här frågan. De fördes bort och isolerades. De har, vilket vi fått veta senare, blivit utsatta för tortyr. De fick träffa sina advokater för ett par dagar sedan, och omedelbart därefter arresterades också advokaterna. Advokaterna är nu släppta, men frågan kvarstår. Hur kan en regim som beter sig på det sättet våga framställa sig som någon form av demokrati? Det är bra att det har genomförts val i Turkiet, och det är bra att det fanns bredare möjligheter att delta i det valet än tidigare. Men alla partier har inte fått delta. Det gäller t.ex. kommunistiska partier. Där finns också, som vi har påpekat vid flera tillfällen, ett cirkelresonemang. Allt som inte passar regimen och som är kritik från vänster kallas kommunistiskt, och i och med det behöver man inte göra något annat än att förbjuda det. Då får man bekväma cirkelresonemang för att slå ner all opposition från vänster. Vi kommer säkert att senare få anledning att ta upp frågan om Turkiet, om de demokratiska frioch rättigheterna i det landet, om det kurdiska folkets situation och allt som hör till detta. Det är i och för sig riktigt, som utskottet säger, att den frågan är mycket större än frågan om Turkiet. Men Turkiet är medlem i Europarådet, och hur landet behandlar sina kurder är därför också en fråga för Europarådet. Där kvarstår fortfarande att den svenska regeringen och de svenska politiska partier som sitter i Europarådet — utan undantag — har ett ansvar för att frågan hålls öppen, att det sätts press på Turkiet och att man inte släpper frågan förrän en förbättring har inträtt.

Herr talman! Europarådsdelegationen har i sin skrivelse till riksdagen en redogörelse för situationen i Turkiet. Den resolution som antogs av Europarådet kräver visserligen fortsatta förbättringar i fråga om de grundläggande frioch rättigheterna, men den är alltför vag och överslätande. Detta kommer också till uttryck i ett särskilt uttalande av den socialistiska gruppen i Europarådets församling. Uttalandet är bl.a. starkt kritiskt över domarna mot DISK-medlemmar och rättegångarna mot medlemmar av det turkiska fredsförbundet, som fortfarande pågår, mer än sex år efter det att de började. Iett anförande av Kurt Hugosson brännmärktes förekomsten av tortyr och misshandel, liksom begränsningarna för fria fackföreningar att verka i Turkiet. Efter det att jag nyligen besökt Turkiet och deltagit i en stor internationell konferens för demokrati och mänskliga rättigheter i Turkiet, anordnad i det franska parlamentet, kan jag instämma i det socialistiska uttalandet och beklaga att Europarådet inte agerar mer aktivt och beslutsamt. Det är nödvändigt att utöva en betydligt starkare press på Turkiet än vad som skett under senare tid. Turkiet kan moraliskt inte betraktas som en fullvärdig medlem av Europarådet, även om landet formellt har fullt medlemskap. Existensen av en medlemsstat som bryter mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter i så stor omfattning som fallet är med Turkiet, undergräver anseendet och respekten för Europarådet. Den turkiska regeringen eftersträvar inte bara att kvarstå som medlem i Europarådet utan även att bli medlem i EG.

Det är mycket angeläget att Turkiet inte blir medlem i EG så länge landet inte helt och fullt uppfyller Romtraktatet. Oppositionen, fackföreningsrörelsen och fredsrörelsen i Turkiet måste få ett starkt internationellt stöd. Det är hög tid att alla turkiska politiska flyktingar får fulla garantier för att fritt kunna återvända till hemlandet och att alla turkiska medborgare som berövats sitt medborgarskap återfår det utan några som helst villkor. Det finns 20 000 turkiska politiska flyktingar i Europa, varav mer än 13 000 har förlorat sitt medborgarskap av politiska skäl. De återvändande kommunistledarna Haydar Kutlu och Nihat Sargin ställdes, som Oswald Söderqvist nyss berörde, måndagen den 7 december 1987 inför domstol utan försvarsadvokater och arresterades och bortfördes i fängelse. På vägen hade Sargin hunnit ropa till journalisterna att han och Kutlu har blivit torterade. Samma dag fick advokaterna träffa dem i fängelset under sträng bevakning. Enligt uppgift berättade Katlu och Sargin om att de hade utsatts för tortyr. Den skedde med elchocker, hängpinne och vattenpump. I turkiska tidningar stod det att en arresteringsvåg hade förekommit i Marmaraområdet, till vilket dessa kommunistledare hade anknytning. Kommunistledarna, liksom alla politiskt arresterade, måste friges utan vidare dröjsmål. Det är värdefullt att utrikesutskottet har markerat detta. En allmän politisk amnesti är ett oeftergivligt krav för oss här och för alla politiska fångar och arresterade i Turkiet — de uppgår enligt uppgift till ca 18 000, varav 12 000 ännu inte lär vara dömda. Det är den nybildade turkiska kommittén för mänskliga rättigheter, som jag träffade i Ankara, som uppger dessa siffror. Denna nybildade kommitté har ett tiotal lokala organisationer i Turkiet. Kommittén behöver all stimulans och allt stöd som den kan få från enskilda organisationer i andra länder. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande utöver det som utrikesutskottet har framställt — det innehåller en rad värdefulla ställningstaganden i Turkietfrågan.

Herr talman! Utrikesutskottets betänkande är enhälligt. Det var värdefulla synpunkter som Oswald Söderqvist och Hans Göran Franck gett oss här i dag utifrån sitt djupa engagemang när det gäller frågan om mänskliga rättigheter och demokratisk utveckling i Turkiet. Jag vill här bara understryka vad utskottet framför, nämligen att Sverige har spelat och spelar en särskilt aktiv roll när det gäller att kritiskt granska frågan om mänskliga rättigheter i Turkiet. Jag vill också hänvisa till utskottets skrivning och till vad utrikesministern i våras sade i ett interpellationssvar. Av detta svar framgår att regeringen avser att fortsättningsvis noga följa utvecklingen i Turkiet och utnyttja de möjligheter som ges i Europarådets organ, i den internationella arbetsorganisationen ILO och i andra fora för att söka bidra till att hålla demokratiseringsprocessen levande. Vi i utskottet utgår naturligtvis från att den svenska parlamentarikerdelegationen vid Europarådet också fortsättningsvis bevakar utvecklingen i Turkiet.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
Herr talman! Eftersom Gunnel Jonäng nämnde ILO, vill jag gärna framhålla att de turkiska delegaterna vid ILO:s senaste möte på nytt kom helt tomthänta när det gällde att göra förändringar i den anti-fackliga lagstiftningen. Den turkiska regeringen och majoriteten i parlamentet har inte ändrat ett enda dugg i denna anti-fackliga lagstiftning. Det är skamligt att Turkiet vidhåller en så djupt anti-facklig och odemokratisk lagstiftning.
Herr talman! Desto större är naturligtvis vårt ansvar för att ta upp dessa frågor inom den internationella arbetsorganisationen.

Herr talman! Förhållandena i Turkiet före militärkuppen år 1980 präglades av ett oacceptabelt mått av tilltagande politiskt våld. Många politiska mord ägde rum. Detta konstaterande utgör inget försvar för den turkiska militärjuntans hårda förtryck efter kuppen. All politisk verksamhet lamslogs. Framträdande demokratiska ledare som Demeriel och Ecevit belades med förbud mot att utöva politisk verksamhet. Politiska, fackliga och medborgarrättsliga företrädare arresterades. De blev ofta torterade under förhören och dömdes till långvariga fängelsestraff. Europarådet har begränsade uppgifter, och dess påverkan på utvecklingen också i den demokratiska delen av Europa är förhållandevis ringa. Men på ett område spelar Europarådet en betydelsefull roll, och har så gjort under lång tid. Det är när det gäller att definiera vilka länder som uppfyller de grundläggande kraven på att kunna kallas demokratier. Europarådet handlade med kraft när det gällde Grekland, när överstejuntan tog över befälet där. Grekland fick under den tiden inte agera i Europarådet. Man höll Spanien och Portugal utanför rådet så länge dessa länder styrdes av fascistiska diktaturer. Men när det gäller Turkiet har Europarådet haft en alltför passiv inställning. Rådet har inte vidtagit de åtgärder som vore rimliga om det hade velat hålla fast vid sin ledande position när det gäller att ta ställning till vilka länder som är att beteckna som demokratier och vilka som inte är det. Jag tycker att också den svenska regeringen här har handlat med otillräcklig skärpa. Den gjorde en anmälan som efter en del diskussioner drogs tillbaka. Jag tycker inte att man kan underlåta att kritisera också det sätt på vilket regeringen passivt har accepterat situationen i Turkiet utan att tillräckligt klart uttrycka sin och Sveriges uppfattning om de odemokratiska förhållandena där. Nu går utvecklingen i Turkiet långsamt åt rätt håll, men jag vill understryka långsamt — alltför långsamt. Det val som ägde rum skulle, sades det, vara ett viktigt steg för att återställa demokratin. Men ett val som resulterar i att ett parti som får 35 96 av rösterna tillsätter långt fler mandat i riksdagen än de två partier som tillsammans har mer än 35 96, ja, 40—45 96 av rösterna bakom sig, kan knappast karakteriseras som ett i grunden demokratiskt val. Därtill kommer den fortsatta förföljelse av politiskt oliktänkande som särskilt kraftfullt markerats i de arresteringar som gjorts av de två turkiska kommunistledarna, när de återvände till sitt land. Jag har, herr talman, ingen som helst sympati för kommunismen, och jag uppfattar inte alls kommunismen som något bålverk för demokratin. Snarare ser jag den som en av demokratins dödgrävare. Men den stat som vill kalla sig för demokrati måste acceptera att även människor, vilkas politiska uppfattningar man djupt ogillar, skall kunna fritt uppträda, föra ut sina åsikter och utnyttja de förmåner som andra människor har i en demokrati. Den behandling som dessa ledare uppenbarligen har rönt, om vi skall tro på vad som har sagts om tortyr i olika former, om fängelsestraff som kan hota inte bara dem utan också deras anhängare, som i icke obetydlig utsträckning har arresterats, tyder verkligen inte på att den turkiska regeringen i dag skulle vara beredd att acceptera ett demokratiskt förfarande. Det finns anledning för oss i riksdagen att påtala detta, och det är min förhoppning att våra representanter i Europarådet gör det med ökande kraft. Jag vill därtill särskilt inskärpa att det är en uppgift för den svenska regeringen att i Europarådet med kraft framhålla att vi i dag inte betraktar Turkiet såsom en fullgod demokrati.

Herr talman! Den debatt som pågått under det senaste året har klart visat att extra uppmärksamhet måste ägnas ämnet hemkunskap. Framför allt den förändrade familjestrukturen och det förändrade mönstret i förvärvsfrekvensen gör att de kunskaper som tidigare överfördes i hemmen nu ofta varken finns eller överförs. I dag lever familjerna på ett annat sätt än tidigare — det måste vi inse och även rätta oss efter. Aktuella undersökningar ger tydliga bevis på att förändringarna i levnadsmönster är stora och att det ur folkhälsosynpunkt är angeläget att överväga olika åtgärder. I samband med den översyn som nu skall göras har man anledning att beakta flera aspekter. Ämnets såväl innehåll som tyngd i resp. stadier bör beaktas. Det kan också bli fråga om fler lektionstimmar. Det är dock angeläget, tycker jag, att SÖ:s utvärdering och översyn presenteras snarast och att olika konsekvenser av timplaneförändringar belyses i ett större sammanhang. Alltsedan översynen av den gymnasiala yrkesutbildningen presenterades med förslag till nedläggning av konsumtionslinjen har debatten om denna utbildning varit livlig. Många intressenter har pekat på behovet av konsumtionsekonomisk utbildning, medan andra har visat att just den linjen har haft svårigheter att hävda sig i arbetsmarknadssammanhang. Detta senare är emellertid inget skäl för att lägga ner linjen. Tvärtom bör den utbildningslinjen utvecklas och förändras, så att den bättre motsvarar arbetsmarknadens krav. Vi har därför föreslagit en försöksverksamhet med en treårig förändrad konsumtionslinje. I budgetpropositionen föreslog regeringen utan att tveka att 500 platser skulle avdelas för försöksverksamhet med el/teleteknisk treårig gymnasieutbildning. I det sammanhanget var det oerhört viktigt med förändring och utveckling. Men det gäller då utbildning som främst söks av pojkar. Det är ju ingen hemlighet att konsumtionslinjen främst attraherar flickor. Regeringens hårdnackade motstånd mot att satsa på ämnen och linjer som framför allt intresserar flickor är en tydlig signal om vilken vikt regeringen lägger vid den kvinnliga yrkessfären och vad den anser om behovet av att utveckla kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2 och i övrigt bifall till utbildningsutskottets hemställan i dess betänkande nr 7.
Herr talman! I detta betänkande om hemkunskapen och kostfrågorna i skolan behandlas inte mindre än 16 motioner, motioner från alla partier utom vpk. Det visar på det stora intresse som finns för dessa frågor och den betydelse som kost, hälsa, miljö och hushållsekonomi tillmäts i debatten. Jag skall börja med ett erkännande till utskottsmajoriteten, eftersom den tillstyrker bifall till en centermotion, den motion som handlar om konsumtionsutbildning inom vuxenutbildningsområdet, där det åter blir möjligt för landstingen att vid sina gymnasieenheter ge kommunal vuxenutbildning. Utskottet skriver i sin motivering bl.a. följande: ”Medborgarnas kunska per om riktig kost är av stor betydelse för folkhälsan.” Vi tycker att det är bra att utskottet har konstaterat detta. Dessa kunskaper grundläggs ju redan i skolan, men då är det inte lika mycket bevänt med utskottsmajoritetens goda vilja. Visserligen ger man oss rätt på punkt efter punkt i vår argumentation, vilket naturligtvis är bra, men när man kommit så långt avstyrker man ändå alla motioner och är inte beredd att egentligen göra någonting. Man ger oss rätt i att det finns ett klart samband mellan å ena sidan goda kunskaper om kost och matlagning och å andra sidan folkhälsan. Man ger oss rätt i att det finns ett samband mellan utbildning i ekonomi och konsumentkunskap och hushållens ekonomi. Man ger oss rätt i att det finns ett samband mellan å ena sidan hemkunskapen och goda matvanor i skolan, dvs. i skolbespisningen, och å andra sidan goda matvanor i hemmen. Man ger oss rätt i att det finns ett samband mellan utbildningen och bevarandet av en svensk matkultur, som ju faktiskt är en viktig del av vårt kulturarv. Man konstaterar att detta kulturarv och dessa kunskaper nu inte på samma sätt som tidigare överförs i hemmen, bl.a. därför att föräldrarna förvärvsarbetar och familjen inte som förr träffas till samvaro över måltiden, något som är viktigt och väsentligt i detta sammanhang. Man ger oss rätt i att det finns ett samband mellan den tid som står till buds för undervisningen och det resultat som kan uppnås. Man ger oss rätt i att det finns ett samband mellan innehållet i undervisningen och resultatet i form av kunniga och kvalitetsmedvetna konsumenter, som inte är prisgivna åt reklam och andra marknadsföringsåtgärder. Det går, herr talman, att på varandra stapla mängder av argument som talar för, men tydligen är det mycket svårt för utskottsmajoriteten att anföra några argument emot, och det har jag förståelse för. Vi vet att det är på det här sättet. Vi behöver inte vänta på några utvärderingar från skolöverstyrelsen eller från några länsskolnämnder. Det finns ett alldeles klart och tydligt samband, och vi vet att vi behöver göra förbättringar framför allt när det gäller hemkunskapsämnets ställning i skolan. Vi vet också att hemkunskapen behöver mera tid till sitt förfogande och att den behöver få ett förändrat innehåll. För vår del har vi liksom flera andra motionärer pekat på att den möjlighet som står oss till buds är att ta tid från ämnet slöjd. Jag vill genast säga att också slöjd naturligtvis är mycket viktig i skolan, oavsett om det är fråga om träslöjd eller textilslöjd, men den är inte tre gånger så viktig som hemkunskap, vilket timplanen antyder skulle vara fallet. Därför menar vi att det finns möjligheter att göra en utjämning. Hemkunskapen fyller dessutom delvis samma funktioner som slöjden, t.ex. när det gäller motorisk träning, möjligheter för elever att praktiskt få tillämpa sina teoretiska kunskaper i svenska, matematik osv. Det är alltså inte några större olägenheter förenade med att göra denna typ av förändringar. Beträffande hemkunskapen i grundskolan kan vi således vidta åtgärder redan nu, och det tycker jag att utskottsmajoriteten också borde vara beredd att göra. När det gäller kostoch hälsokunskap i gymnasieskolan är det naturligtvis riktigt, som utskottsmajoritetens företrädare här säger, att vi får tillfälle att återkomma till den frågan när vi så småningom skall diskutera ÖGY:s förslag och den proposition som därefter kan komma. När det skall inträffa är det däremot ingen som vet. Det är dock en säregen tanke som utskottsmajoriteten framför när den säger att det skulle vara olämpligt att utskottet innan vi har fått propositionen och medan beredningen pågår skulle göra några uttalanden om viktiga principiella ståndpunkter beträffande konsumtionsutbildningen. Jag tycker tvärtom att det är viktigt att utskottet gör det och uttalar att kunskaper om kost och hälsa är så viktiga att de skall ges till alla gymnasieelever och att det dessutom skall finnas ett betydligt större utrymme för detta ämnesområde inom några utbildningslinjer med yrkesinriktning. En annan originell synpunkt som utskottsmajoriteten har gäller möjligheten att ge vuxna människor bättre kunskaper inom detta område inom ramen för studiecirkelverksamhet. Visserligen säger utskottsmajoriteten att den delar vår uppfattning att detta behövs och att det vore ett bra sätt, men sedan säger man att allmänhetens efterfrågan skall styra omfattningen av verksamheten. Vi skall inte försöka påverka, menar alltså utskottet. Tidigare har det varit så när det har funnits angelägna uppgifter och samhället velat åstadkomma ett resultat att man inte alls varit rädd för att försöka påverka. Jag vill erinra om den kampanj som vi förde för några år sedan om energihushållning med mycket aktiv medverkan från statens sida. Vi har på senare år sett ett liknande exempel, nämligen datakunskapen, beträffande vilken utbildningsutskottet minsann kände sig helt oförhindrad att vidta åtgärder och sade: Nu är det oerhört viktigt att vi får till stånd en bred datautbildning i studiecirkelform, så att alla medborgare får grundläggande kunskaper på detta område. Min fråga till Lars Svensson är: Skall man tolka utskottsmajoriteten så att datakunskap är mycket viktigare än goda kunskaper när det gäller mat, kost, hälsa och miljö? Jag vill dessutom ställa ytterligare en fråga till Lars Svensson och för all del också till Ylva Annerstedt, som ingår i utskottsmajoriteten. Att väcka intresse för och ge kunskaper om kost och hälsa och gemensamt ansvar för arbetsuppgifterna i hemmet är naturligtvis en mycket viktig fråga, kanske den grundläggande jämställdhetsfrågan på längre sikt. Jag vill därför fråga: Varför är ni så rädda för att vidta några åtgärder nu? Vad är det vi skall vänta på? Vad är det som skall inträffa innan vi vidtar några som helst åtgärder för att förstärka hemkunskapsämnet? Vad vi har föreslagit i våra motioner är att skolöverstyrelsen i den översyn av läroplanen som man nu är i färd med också skall utföra en motsvarande översyn av hemkunskapsämnet. Dt avvisar ni kategoriskt och säger att vi måste utvärdera och avvakta. Jag undrar då: Vad är det för kunskaper som ni väntar på att få innan ni är beredda att säga att vi har rätt? Med ”vi” menar jag i det här fallet, som jag sade inledningsvis, inte bara centern, utan det finns motioner i frågan från alla andra partier än vpk. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer i betänkandet.

Herr talman! Det som vi nu behandlar är motioner som rör hemkunskapen såväl i grundskolan som i gymnasieskolan och inom komvux. Låt mig redan inledningsvis säga att när det gäller komvux är vi helt överens om att det borde göras sådana justeringar att även landstingen i sina utbildningar inom detta område kan anordna kommunal vuxenutbildning. Det har av flera motionärer föreslagits att timantalet i hemkunskap skall utökas, varvid man skall lägga tyngdpunkten vid kostoch hälsofrågor. Detta kommer särskilt fram i den reservation från centerpartiet där detta förslag stöds och där man i första hand är inriktad på matlagning och varukännedom. Låt mig först konstatera att en utökning av ämnet skett 1982/83, innebärande att undervisning skulle meddelas på alla stadier med en timme på lågstadiet, en timme på mellanstadiet och fyra timmar på högstadiet. Uppföljningen av studieplanerna pågår för närvarande inom SÖ. Vissa länsskolnämnder granskar undervisningen i hemkunskap under innevarande läsår. Jag anser det angeläget att ungdomarna i skolan får kunskaper om matlagning och i kostoch hälsofrågor, inte minst med tanke på den förändrade familjesituationen, där ofta båda föräldrarna förvärvsarbetar. Det är viktigt att skolan till fullo utnyttjar de resurser som finns i form av hushållslärare, skolkök och hemkunskapslokaler samt att arbetslagen vid planeringen av utbildningen ser till att man kan använda tiden och de resurser som finns så effektivt som möjligt. Men jag anser det också viktigt att framhålla att ämnet hemkunskap även omfattar andra delar än matlagning och kostfrågor. Man kan lätt av reservation nr 1 få intrycket att det bara gäller matlagning och kostfrågor. Det är mycket angeläget att ungdomarna får kunskap om hushållsekonomi, samt skötsel av barn och hem. Speciellt i ett samhälle där reklam, extrapriser och kreditkort styr konsumtionen av varor behövs kunskaper om ekonomi, kost och hälsofrågor. Listan över de behov som finns skulle kunna göras lång, men trängseln på schemat är stor, och den utvärdering som för närvarande görs får visa om skäl och möjligheter finns att pröva dessa behov i förhållande till önskemål vad gäller andra ämnen. Jag vill redan nu till Larz Johansson säga att den normala gång som vi brukar tillämpa är att när det pågår en utvärdering inväntar vi de förslag som denna kommer fram till. SÖ genomför för närvarande en sådan utvärdering, och vi får säkerligen tillfälle att återkomma till dessa frågor. Låt mig sedan peka på den försöksverksamhet med schemalagd skollunch som pågår och som SÖ för närvarande arbetar med. Jag tycker att det är en intressant lösning att kunna ge information om kostsammansättning samtidigt som man medverkar till förbättrade kostvanor. Det är säkerligen minst lika angeläget som att enbart snegla på frågor om huruvida man kan duka bord etc. Konsumentkunskap i gymnasieskolen bör enligt min mening förmedlas på samtliga linjer. Det handlar ju om någonting som alla ungdomar — alltså även ungdomar på detta stadium — har ett behov av. Den försöksverksamhet i gymnasieskolan som nu pågår och som kan leda till timplaneändringar på de teoretiska linjerna får vi återkomma till när försöksverksamheten är avslutad. Jag tänker på den femåriga försöksverksamheten med en gymnasieskola i omvandling. Frågan om konsumtionslinjernas framtida ställning kommer att prövas i samband med att förslaget om den yrkesinriktade utbildningen tas upp till behandling senare under riksmötet när regeringen framlägger sin proposition baserad på ÖGY:s utredning. Jag tycker att det är angeläget att framhålla att vi får tillfälle att föra den diskussionen under detta riksmöte. I det sammanhanget bör man självfallet också behandla frågan om utbildning av personal i den kommunala hemtjänsten. Man får pröva och se om det behövs någon typ av samordning när det gäller KO och SO-linjerna. Frågan om fortbildning av de anställda skall handhas av arbetsgivaren — dvs. kommunerna. Arbetet skall ske i form av uppdragsutbildning, i enlighet med vad som gäller i övrigt i samhället. Kommunerna har möjligheter att själva klara denna fortbildning. Studieförbundens verksamhet är viktig när det gäller att sprida kunskap i näringslära och kostfrågor. Denna verksamhet styrs i huvudsak av efterfrågan från allmänhetens sida men också av förbundens egna aktiviteter. Jag tror att vi kan överlåta denna aktivitet till förbunden själva, utan statliga kampanjer.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

Herr talman! Lars Svensson är den förste som har gett klart besked i en fråga som ligger utanför det här området. Han har sagt att vi får tillfälle att diskutera ÖGY under innevarande riksmöte, och det var ju trevligt att höra. Det har ingen annan — inte ens utbildningsministern — kunnat utlova tidigare här i kammaren. För att börja där Lars Svensson slutade vill jag framhålla att det inte finns någon större nonchalans i det här sammanhanget. Egentligen säger Lars Svensson att det var alldeles fel av riksdagen att för något år sedan dra i gång kampanjen för en bred datautbildning. Det här klarar ju studieförbunden själva och därför borde man inte ha dragit i gång kampanjen. Nej, Lars Svensson, den fråga jag ställt lyder: Är datakunskap viktigare än kunskaper om kost och hälsa? Den frågan har jag inte fått något svar på. Vidare sade Lars Svensson i inledningen av sitt anförande att ämnet hemkunskap förekommer i både grundoch gymnasieskolan. Men det ämnet förekommer inte i gymnasieskolan utan bara i grundskolan. Det är riktigt att timantalet utökades i samband med den nya läroplanen. Men innan läroplanen ens så att säga hade satts i sjön, träffades en överenskommelse mellan regeringen och Kommunförbundet om väsentliga inskränkningar i möjligheterna att bedriva en riktig hemkunskapsutbildning. Kommunerna klagade nämligen över att man inte skulle ha resurser för det här ändamålet. Det skulle inte finnas tillagningskök och annat som behövdes i undervisningen. Därför fick utbildningen en annan inriktning. Det tycker vi var mycket olyckligt, och nu ser vi resultatet därav. Vi kan alltså konstatera att det inte var en bra tingens ordning. Därför vill vi ha en förändring till stånd. Lars Svensson är precis lika medveten som jag om att det inte behövs några utvärderingar eller utredningar för att konstatera att den tid som står till förfogande är alldeles för knapp för att man skall kunna uppnå sina syften. Läroplanens huvudmoment är alldeles för vittomfattande. Där tas upp alldeles för många saker för att man skall kunna nå ett godtagbart resultat. Därför menar vi att det behövs en översyn. Lars Svensson sade att det pågår en utvärdering, men det är inte alls riktigt. I verksamhetsplanen för ett par av länsskolnämnderna ingår uppgiften att särskilt titta på dessa frågor. Men man har ju att särskilt titta på alla möjliga saker i de olika länsskolnämnderna — det ingår ju i den statliga skoladministrationens reguljära uppgifter beträffande den aktiva tillsynen. Riksdagen har uttalat sig för och regeringen har gett skolöverstyrelsen i uppdrag att i vissa speciella ämnen göra en översyn av läroplanen. Något sådant uppdrag har inte skolöverstyrelsen fått när det gäller ämnet hemkunskap. Det är alltså det som vi i centern, i likhet med många andra motionärer, begär. I vår motion begär vi nämligen att skolöverstyrelsen skall få nämnda uppdrag. Vad utskottet försöker säga är att man hoppas att det sker ändå. Men man är inte beredd att i klartext tala om att det här är en angelägen uppgift.
Herr talman! Lars Svensson sade i sitt anförande att frågan om konsumtionslinjen får prövas när ÖGY-förslagen behandlas efter det att propositionen har lagts fram. Men varför, Lars Svensson, var det så oerhört angeläget att starta en försöksverksamhet med el—tele-tekniska linjen — det föreslogs ju redan i budgetpropositionen? Det här innebär ett föregripande av ÖGY-förslagen. Varför var det inte precis lika viktigt att utveckla och förändra de linjer som ryms inom den kvinnliga intressesfären och som i allra högsta grad behöver utvecklas?
Herr talman! Först till Ylva Annerstedt. Med jämna mellanrum diskuteras ju jämställdhetsfrågor här i kammaren. Ett av skälen till att försöksverksamheten på el—-tele-tekniska området startades var just att flickorna skulle intressera sig för ett yrkesområde som de tidigare hade visat ett mycket svalt intresse för. Om man ser det hela ur jämställdhetssynpunkt, skulle det således vara alldeles fel att starta en försöksverksamhet som innebär att fler sökande lockas till ett område där det kanske redan finns väldigt många kvinnor. Det rimmar litet illa med jämställdhetsargumenten, om man säger nej till en försöksverksamhet på det teletekniska området. I verkligheten är det ju så, att det i botten finns en strävan att vidga flickornas valmöjligheter. Jag har sagt att vi får tillfälle att återkomma till frågan om hur man praktiskt skall komma fram till en lösning när det gäller konsumtionslinjens ställning i framtiden. Remisserna visar att det fanns en mycket stark opinion för ett bevarande. Jag för min del ser helst att det inte blir en typiskt kvinnlig utbildning — det finns dock sådana tendenser i dag. Ett skäl till svårigheterna i detta sammanhang är bristen på sökande till KO-linjen. Larz Johansson frågar om det är mindre angeläget att satsa på kost och hälsa än på data. Jag vill då säga följande. Data var ju vid det aktuella tillfället ett helt nytt område. Jag tror att anledningen till att staten gick in och stödde studieförbunden var att man ville väcka intresse just för ett helt nytt område som människor med lägre utbildning kanske inte tidigare hade kommit i kontakt med. Det var således viktigt att stimulera intresset för detta område. Men nämnda skäl är inte relevant när det gäller kostoch näringslära, som vi ju alla är beroende av att känna till. I det avseendet menar jag att studieförbundens insatser är avgörande. Jag litar således mera på studieförbunden än vad Larz Johansson gör — däri ligger skillnaden. Inom de studieförbund som bygger på intresseorganisationer är man medveten om att man skall tillvarata medlemmarnas intressen samt att även allmänheten skall ha möjligheter i detta sammanhang. Det är riktigt att länsskolnämnderna fortlöpande gör uppföljningar, men signaler från dessa går vidare till SÖ, som lägger in dem i ett paket med angelägna förslag till departementet.
Herr talman! Lars Svensson säger att frågan om konsumtionslinjen praktiskt får lösas senare. Ett mycket vanligt och effektivt sätt att lösa frågor är att starta försöksverksamhet, för att få fram alternativ att välja mellan. Det hade varit mycket bra för handlingsberedskapen att starta försöksverksamhet på konsumtionslinjen, genom att förändra den så att den också attraherar manliga sökande. Jämställdhet uppnås inte, Lars Svensson, genom att kvinnor med olika medel blir fösta in på utbildningar som är utformade av män för att passa mäns intresseområden. Det är precis det ni har gjort med de el—-tele-tekniska linjerna, där innehållet inte har förändrats ett dugg. Jag har i detta sammanhang påpekat att det hade varit mera verksamt att dels förändra innehållet, dels kombinera försöksverksamheten med områden som kvinnor framför allt söker sig till. Ett sätt att få fram ett bättre beslutsunderlag hade varit att lägga hälften av försöksverksamheten på de el—-tele-tekniska linjerna och hälften på områden där kvinnor dominerar. Det ville ni inte göra, utan ni fortsatte bara i de gamla hjulspåren. På så sätt löser man inga problem.
Herr talman! Dataområdet är nytt, och det är inte frågan om kostkunskap, säger Lars Svensson. Nej, det är det naturligtvis inte, men å andra sidan är det ett eftersatt område, där det finns oerhört mycket att göra. Det är ett skäl till att utskottsmajoriteten har gått med på en förändring när det gäller kommunal vuxenutbildning inom konsumtionsområdet, bl.a. därför att god kunskap om kosten är en oerhört viktig folkhälsofråga. Det finns mängder av unga människor som i dag missköter sig, inte i den bemärkelse som vanligen läggs i ordet, utan just därför att de inte äter riktigt, inte har goda och sunda måltidsvanor och inte äter regelbundet utan helt enkelt slarvar. Det är helt klart att det många gånger beror på att de har bristande kunskaper. Jag har under det senaste året deltagit i ett antal debatter som har rört just detta ämnesområde, många gånger tillsammans med flera kamrater från riksdagen, bl.a. Lars Svensson. Vid alla de tillfällena har samtliga debattdeltagare varit rörande överens om att det är viktigt att åtgärder vidtas för att just hemkunskapsämnets ställning i grundskolan skall förbättras. När vi sedan kommer till riksdagen och skall fatta ett beslut som för frågan ett stycke framåt, skall vi plötsligt vänta på utvärderingar och på signaler. Så småningom kan det hända att skolöverstyrelsen redovisar till regeringen att det kan finnas ett behov, varefter regeringen lägger fram en proposition och vi här i riksdagen får säga att det säkert finns ett behov och att det är bra om frågan ses över. Vi vet allt detta redan i dag, Lars Svensson, och vi behöver inte vänta. Vi behöver bara fatta ett beslut om att ge skolöverstyrelsen i uppdrag att se över läroplanen i hemkunskap, och så börjar det rulla i gång. Det modet har inte majoriteten i utskottet.
Det är en risk för att debatten mellan Ylva Annerstedt och mig kommer att handla om något annat än vad ärendet egentligen gäller. Det är fel att så kategoriskt som Ylva Annerstedt klassa el—tele-området som typiskt manligt. Jag har inte den uppfattningen. Jag anser att kvinnor lika gärna kan jobba inom denna sektor — men det gäller att stimulera dem att välja det området. Det kan också finnas skäl att medverka till att bryta gamla fördomar, vilket kan ske även genom utbildningen. Det är alltså inte att fortsätta att köra i gamla hjulspår, utan det är tvärtom att pröva nya vägar för att erbjuda kvinnor vidgade valmöjligheter. Frågan kommer säkert tillbaka, men det är angeläget att slå fast att det gäller att öka jämställdheten. Skälet till att det gjordes ändringar i komvux, Larz Johansson, var att det var fel att det fanns en skillnad mellan komvuxlagen och övriga lagar. Det borde alltså finnas samma möjligheter för komvux att starta utbildning, specialkurser och liknande också inom denna sektor, något som tidigare angavs men som togs bort när lagen senast utformades. Det gällde att rätta till det. Larz Johansson säger att det inte görs någonting. Jag har markerat ett par saker som är angelägna. Schemalagd skollunch t.ex. är mycket bra. Det kan lösa en del av de problem som Larz Johansson tar upp och som vi är överens om behöver lösas. Det finns då ett direkt samband mellan att ge undervisning och information om kost och näringslära och dessutom att ordna skapliga förhållanden vid den tidpunkt när eleverna äter. Det är en fin väg att vandra. I övrigt kan vi göra som vi brukar göra, nämligen föra debatten oss emellan och begära det underlag som behövs, för att sedan göra justeringarna när de olika ämnena vägs mot varandra.

Herr talman! Jag har begärt ordet med anledning av motion Ub225. ”Hälsa för alla år 2000” lyder WHO:s hälsostrategi, som alla världens länder anslöt sig till år 1977. Detta är för många länder fortfarande en utopi, men det anger i alla fall färdriktningen. Maten är viktig för god hälsa. För oss här i Sverige är det inte tillgången på mat som är problemet, utan snarare tillagningen och sammmansättningen. Alla är eniga om att det är viktigt att äta rätt för att må bra, och aldrig har väl maten debatterats i den omfattning som nu sker. Att kunna laga mat har enbart fördelar: Du får godare mat. Du kan välja mat som är bra för både kassa och kropp. Du vet vad maten innehåller. Vilket yrke du än har och var du än bor måste du äta varje dag. Att inte kunna laga mat är ett verkligt handikapp. Jag tror att de flesta håller med om detta. Men hur är det då med skolans undervisning i denna viktiga baskunskap? Jo, under hela grundskoletiden har eleverna bara sex veckotimmar i hemkunskap, medan slöjden har sexton veckotimmar. Hur går detta ihop? Mat måste alla människor äta, och många gånger också laga två tre gånger per dag 365 dagar om året. Men ingen begär att man skall kunna sy sina egna kläder och tillverka egna möbler när man slutar skolan. En ännu inte publicerad undersökning om hemarbetet visar i en jämförelse mellan 1951—1952 av Lennart Holm och 1982-1983 av SCB-konsumentverket att barnfamiljer använde 12,25 timmar till matlagning 1951 och 12 timmar 1982. Tidsåtgången för att sy och handarbeta var 8,75 timmar 1952 men bara 3,4 timmar 1982. Den undersökningen talar sitt eget språk. Är det inte dags att slöjden får maka litet på sig och låta hemkunskapen få några av alla dess lektionstimmar? Man får inte heller glömma att hemkunskapsämnet består av ytterligare fyra huvudmoment förutom kosten, dvs. hygien, miljö, konsumentekonomi och samlevnad, moment som också måste rymmas inom den snäva tidsramen. Den 10 december 1986, för exakt ett år sedan, var ämnet hemkunskap uppe till behandling här i kammaren, och vi diskuterade då den utvärdering som gjorts av försöksverksamheten i ämnet inför införandet av Lgr 80. Jag sade då: ”Nu har undervisningen i hemkunskap enligt Lgr 80 pågått i fem år, och det är hög tid att göra en utvärdering. Denna nya utvärdering bör ligga till grund för en översyn av grundskolans hemkunskapsundervisning i dess helhet.” Nu har undervisningen enligt den nya läroplanen pågått i sex år och det pågår nu en granskning av undervisningen i hemkunskap i vissa länsskolnämnder. Vi motionärer är naturligtvis tacksamma för att ha fått gehör för våra synpunkter och ser fram emot resultatet av utvärderingen. Om resultatet blir att redan kända fakta ytterligare slås fast, måste följden bli en översyn av hemkunskapsundervisningen i grundskolan. De fakta jag avser är att undervisningen på lågoch mellanstadiet ofta hålls av klassläraren som har fått en formell behörighet utan att ha utbildning i ämnet. Lokalerna för undervisningen på lågoch mellanstadiet är också ofta provisoriska, och resurserna för undervisningsmaterial är ofta bristfälliga. Om det är så som vi befarar finns det tre sätt att lösa problemet: det första är en total översyn av läroplanen, det andra är en utjämning mellan slöjdoch hemkunskapstimmarna, och det tredje att de få timmar som är kvar av FA-resursen går till hemkunskapen. Det är sista är en åtgärd som skulle kunna genomföras inom en ganska snar framtid. Centern har i sin reservation yrkat bifall till vår motion. Den reservationen kommer vi inte att stödja, eftersom vi tycker att utskottet har behandlat vår motion på ett positivt sätt som bådar gott för framtiden.

Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten särskilt mycket. Jag vill bara — 10 december 1987 konstatera att Marianne Carlström sannerligen är nöjd med ganska litet. Först argumenterar hon på ett utomordentligt bra sätt — mycket bättre än vad jag någonsin skulle kunna göra — för ett bifall till sin motion. Sedan säger hon att utskottet ju har varit väldigt snällt och vänligt och talat om en utvärdering som pågår. Det pågår inte någon utvärdering! Det är i verksamhetsplanen för det kommande budgetåret som ett par av länsskolnämnderna inom ramen för sin vanliga verksamhet särskilt skall ägna uppmärksamhet åt det här ämnet. I Marianne Carlströms motion är yrkandet: att riksdagen hos regeringen begär en översyn av läroplanen för grundskolan i syfte att bereda eleverna fler timmar i ämnet hemkunskap. Detta yrkande avstyrker utskottsmajoriteten. Då tycker jag faktiskt att man nöjer sig med ganska litet om man säger att det var en bra behandling av motionen. Marianne Carlström har inte fått sin begäran i motionen tillgodosedd, det är därför som vi har tagit med också hennes yrkande i vårt yrkande om ett bifall till centermotionerna inom detta ämne.
Herr talman! Ja, även om inte Larz Johansson kallar det för utvärdering vet jag att det t.ex. i länsskolnämnden i Göteborg pågår ett arbete där man tar reda på hur undervisningen i hemkunskap bedrivs på lågoch mellanstadiet. När vi får svart på vitt kommer vi att återkomma i denna fråga. Jag tycker ändå att jag kan se en omsvängning i utskottets sätt att se på den här frågan. Jag tror att vi kommer att bli ännu mer positivt behandlade när vi återkommer i frågan.
Herr talman! Det är ju bra att länsskolnämnden i Göteborg ser på denna fråga, men det ger inte några fler timmar i ämnet, och det är faktiskt det som Marianne Carlström har yrkat på, och det är det yrkandet som avslås av utskottet. Skall man vara konsekvent i det här sammanhanget bör man väl rimligen yrka bifall till sin egen motion och rösta ned den reservation som också tillgodoser motionens krav.

Herr talman! I utbildningsutskottets betänkande 1987/88:3 behandlas ett antal motioner i vissa skolfrågor. Man kan väl säga att motionerna är en 89 restpost från allmänna motionstiden, en restpost som nu är uppe för beslut. Det är visserligen i elfte timmen, men det är inte mindre viktiga beslut för det. Vi vet allesamman att det finns elever som far illa i skolan i dag, och de gör detta för att deras möjligheter till alternativ i sin grundutbildning är så ytterligt få, ja, faktiskt nästan obefintliga. Det går inte att blunda för att det finns elever som helt enkelt har blivit trötta och utledsna på skolan, bl.a. därför att den inte genom sin utformning kunnat erbjuda dem alternativ. Intill dess att skolan verkligen har blivit en grundskola med alternativ som passar alla måste, som vi moderater ser det, skoltrötta elever ges möjlighet att utanför skolmiljön få en sysselsättning som de upplever som meningsfull. Därvidlag är anpassad studiegång, utformad utifrån skilda elevers situation, ett sätt för skolan att hjälpa elever att finna sig själva. Anpassad studiegång kan också bidra till att det känns lättare för en elev att efter ett avbrott komma tillbaka till skolmiljön. Det finns visserligen möjligheter till anpassad studiegång, men vi anser att dessa möjligheter omges med alltför stor restriktivitet. För elever som har svårigheter i skolarbetet kan det vara fördelaktigt med en möjlighet till förlängd lärlingsutbildning efter årskurs 8, och om de åtgärder som kan komma i fråga misslyckas bör som en sista utväg möjligheten till skolgångsbefrielse finnas. Den möjligheten avskaffades under 1984/85 års riksmöte, men vi anser att den borde återinföras. I de fall där skolgångsbefrielse tillgrips som ju måste vara ytterst få, måste skolmyndigheterna inom ramen för uppföljningsansvaret ge eleven en meningsfull sysselsättning. Naturligtvis skall i alla de här fallen vägarna tillbaka till utbildning alltid hållas öppna. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag har anfört yrkar jag bifall till reservationerna 4 och 6.

Herr talman! Det är nu tio år sedan arbetsmiljölagen antogs. Eleverna fr.o.m. årskurs 7 likställdes där med arbetstagare, men undantogs från bestämmelserna i kap. 6 där skyddsverksamheten regleras, dvs. funktioner för skyddsombud och skyddskommitté. Skolöverstyrelsen fick i uppdrag att utforma speciella tillämpningsföreskrifter och skilde sig från sitt uppdrag 1980. Sedan dess har faktiskt ingenting hänt. Regeringen har här struntat i elevernas behov, och vi har i utskottet fått besked om att arbetsgivaroch arbetstagarparterna inte heller har för avsikt att göra någonting. Det finns mycket oroande uppgifter om barns olycksfrekvens. Varje år skadas drygt 200 000 barn under 15 år så svårt att de måste uppsöka sjukhus eller motsvarande. Olycksfall är orsak till nästan hälften av dödligheten bland barn. Det finns undersökningar som visar att de flesta olyckor helt hade kunnat förebyggas med enkla medel och utan större kostnad. Det är också dubbelt så vanligt att barn skadas i skolan som att vuxna skadas på sina arbetsplatser. Det är uppenbart att det inte räcker med att utveckla de samråd som redan finns och som kommunförbundet har föreslagit. Trots dessa alarmerande uppgifter tycker regeringen inte att det är bråttom att fastställa några tillämpningsföreskrifter för skyddsarbete i skolan, och det tycker inte heller centern och moderaterna i utskottet. Vilken — Prot. 1987/88:42 vuxen människa skulle acceptera att tillämpningsregler aldrig utformas till 10 december 1987 den lag som dock finns och som skulle reglera förhållandena i arbetsmiljön? — Jm. jes.n oo. Utskottsmajoriteten säger att regeringen beslutat tillkalla en arbetsgrupp, som bl.a. skall ta upp frågan om elevernas skyddsarbete. Men det är faktiskt inte fler arbetsgrupper som behövs, det är handling! Förslag till tillämpningsföreskrifter finns faktiskt i SÖ:s rapport. Det är bara att fastställa dem. Jag yrkar bifall till reservation 1, som handlar om just detta. På några orter i Sverige pågår en försöksverksamhet med s.k. dubbelt tillval. Det ger bl.a. möjlighet att studera ett främmande språk utan att därför behöva avstå från andra tillval. I ett annat sammanhang har vi sagt att denna möjlighet borde utökas att gälla alla elever i Sverige. I det här sammanhanget vill vi också öppna möjlighet att friare använda tiden för elever med speciella behov. Vi har också reserverat oss för att en jämställdhetsansvarig bör finnas vid varje länsskolnämnd. Vid flera tillfällen har vi i utskottet behandlat frågor som gäller skolans medverkan i jämställdhetsarbetet. Vi har då hänvisat till de formuleringar som finns i läroplanen. Trots det förefaller det som om intresset för jämställdhetsfrågorna faktiskt har mattats. Det är naturligtvis inte så på alla ställen i landet. Jag tycker ändå att det vore till fördel för jämställdhetsarbetet om varje länsskolnämnd inom sig utsåg en ansvarig för jämställdhetsarbetet, som kunde ge stöd och råd till de lokala skolmyndigheterna.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

Herr talman! Till det betänkande som nu behandlas har vi från vpk fogat två reservationer. En reservation handlar om arbetsmiljölagens tillämpning i skolan. En annan reservation handlar om det som kallas anpassad stu ' diegång. Det kan verka som om dessa två reservationer inte har med varandra att göra, men ur demokratiaspekt och miljöaspekt i skolan ligger de mycket nära varandra. Det handlar om elevernas möjlighet att själva påverka sin arbetsmiljö. Den anpassade studiegången används många gånger när vissa elever — och det är ett smalt urval av elever — inte kan anpassa sig exakt till skolans arbetsmiljö, till dess arbetsstruktur osv. Vi vet precis — kan nästan peka ut — vilka elever det är som kommer att drabbas av denna anpassade studiegång. Vi vet via undersökningar att det är grabbar ur socialgrupp 3 som blir föremål för denna anpassade studiegång. Jag träffade för ett par veckor sedan en skolledare som sade att han kunde peka ut vilka familjer som framöver skulle få barn som skulle bli föremål för anpassad studiegång. Då är det viktigt att göra en kraftig markering, så som vi har gjort i vår reservation, och i stället försöka angripa orsaken till att barn slås ut i skolan. 91 Det är alltså grabbar ur socialgrupp 3 som får anpassad studiegång. Det är 10 december 1987 också grabbar ur socialgrupp 3 som kommer att få ta del av moderaternas skolgångsbefrielse. Till teoretiska linjer i gymnasieskolan är den sociala snedrekryteringen enorm. Ännu värre är den till högskolans högstatusutbildningar. Ser inte socialdemokraterna mönstret? Också i fråga om tillämpningsföreskrifter när det gäller arbetsmiljölagen handlar det om elevdemokrati och om att utveckla demokratin i skolan. Om eleverna hade ett självklart inflytande över sin egen arbetsmiljö skulle det innebära att undervisningen och livet i skolan skulle kunna utvecklas på ett mycket positivt sätt. Det skulle innebära att många brister i skolan kunde åtgärdas mycket snabbare än vad som sker i dag. Jag har här ett brev från Robert Bendrix. Han är ordförande i Gävleborgsdistriktet av elevorganisationen och går på vårdlinjen. Han skrev i vintras ett brev till utbildningsminister Bodström, och det brevet publicerades i Aftonbladet. Det har senare också publicerats i nr 3/87 av Elevforum. Han skriver: ”Det är ju du som ska se till att skolan utvecklas och förbättras och jag undrar bara om du hört talas om: + Skolmat som kostar 4:20 per portion och som varken ser ut eller smakar som mat. Vad kostar din mat herr minister? Högstadieskolor där varje elev får: två pennor, ett suddgummi och tjugo A4 blad till en termins skolarbete. Hur många pennor gör du av med på en termin herr minister? + Elever som går ut grundskolan utan att kunna läsa och skriva. Fick du lära dig läsa och skriva herr minister? + Fyra duschar i omklädningsrum där trettio elever ska duscha och byta om på tio minuter för att hinna till nästa lektion. Hur länge duschar du herr minister? + Elever som måste ta med sig skrivunderlägg till klassrummen för att bänkarna är så utslitna. Hur slitet är ditt skrivbord herr minister? Böcker som faller sönder för att dom är så utslitna, skolorna har inte råd att köpa nya. Får du utslitna ihop-tejpade och inaktuella utredningar herr minister? + Skolor med så dåligt ljus att det är farligt för ögonen. Har du bra ljus på ditt kontor herr minister? " Papperspärmar som ska hålla i tre år. Olyckligtvis håller dom i genomsnitt tre terminer sen får eleverna själva köpa sina pärmar. Behöver du köpa dom pärmar du använder i tjänsten herr minister? + Elever på yrkeslinjerna såsom verkstad och fordonteknisk linje som måste köpa skyddsskor och skyddskläder själva för att kunna delta i undervisningen. Tror du skolan blir bättre för att man sparar på den? Det tror inte jag. Så därför hoppas jag för skolans och Sveriges bästa att du drar in utbildningsdelen i budgetpropositionen och aldrig kommer på tanken att spara på skolan igen!” Detta handlade på slutet om den budgetproposition som lades fram i januari, men brevet från Robert Bendrix behandlar faktiskt frågan om arbetsmiljön i skolan. Skolan är Sveriges största arbetsplats och också en av — Prot. 1987/88:42 de farligaste arbetsplatserna. Det finns otaliga exempel på dålig miljö i 10 december 1987 skolan. Den dåliga miljön leder ibland till direkta olyckor och i andra fall == Tmo däes. bara till fysiskt och psykiskt lidande — om det nu är så bara. Det är en självklarhet att den dåliga miljön går ut över undervisningen. Dålig belysning i klassrummen ger huvudvärk och kan leda till försämrad syn. Det är klart att utbildningsutskottet och utbildningspolitiker från partierna iriksdagen måste ta tag i sådana frågor. Vi anslår ju medel och sätter upp mål för undervisningen. Detta förfelas sedan av den dåliga arbetsmiljön. Det är som att kasta pärlor för svin. Även i matsalarna är ljudnivån ofta hög. Köerna till maten är så långa att tiden för att äta och vila blir alltför kort. Detta leder till stress och stressymptom som huvudvärk och magkatarr. På högstadiet tvingas många elever fortfarande byta klassrum mellan varje lektion. Det blir ett evigt släpande på böcker genom långa korridorer. Det är inte ovanligt att skolsköterskor får ta hand om 15 och 16-åringar med ryggont och stresshuvudvärk. Under lektioner på yrkeslinjer och i slöjdoch tekniksalar runt om i landet står elever och arbetar vid ibland oskyddade och ibland t.o.m. trasiga maskiner. I många kommuner är eleverna dessutom tvungna att själva betala för skyddskläder och skor. Det finns exempel på att kemioch fysiksalar är direkt farliga. Man har t.o.m. kommit på att nödduschar varit avstängda. Detta är ingenting som jag står här och hittar på. Är det så här ni vill att det skall vara? Nästa gång kanske det är Margareta Hemmingssons barn som drabbas. När arbetsmiljölagen trädde i kraft den 1 juli 1978 hade man inte lyckats lösa frågan om elevernas medverkan i skyddsarbetet. Ända sedan dess, i snart tio år, har man dock lovat att en lösning är på gång. Frågan har utretts av bl.a. demokratiberedningen, som 1985 lämnade sitt betänkande Skola för delaktighet. Utskottet meddelar nu att en del av detta betänkande bereds inom regeringskansliet. Vi får också veta att regeringen den 17 september i år tillkallade en arbetsgrupp för att se över bl.a. elevernas medverkan i skyddsarbetet. Sedan 1978 har denna fråga varit uppe ett otal gånger här i kammaren. Man har haft nästan tio år på sig. Efter alla dessa diskussioner och debatter här i kammaren borde man väl ha fått något tips om vad detta handlar om. I stället har man tillsatt en ny arbetsgrupp. Vi behöver inte fler utredningar på detta område, eller förhalningar som det handlar om. Vad vi, och framför allt Sveriges elever, behöver är lagstadgade rättigheter när det gäller skyddsarbetet för att få en bra arbetsmiljö och för att utveckla demokratin i skolan. Ett införande av elevskyddsombud kommer naturligtvis att innebära förändringar på skolorna, när det gäller både elevinflytande och elevdemokrati i stort och elevernas reella möjligheter att sätta kraft bakom sina krav. Är det detta man är rädd för? Varför förhalar man och fortsätter att förhala frågan såsom man har gjort? Det handlar om att riksdagen måste ta ställning —- ta ställning för eleverna. När man tar ställning för någonting kanske man också tvingas att ta ställning mot någonting. I detta fall får man ta ställning 93 mot de krafter och intressen som inte vill släppa demokratin loss i skolan. Jag befarar att centern och moderaterna har blivit lurade i denna fråga. Är det så som vissa signaler vill ge en antydan om, att man ifrån socialdemokratisk sida planerar att göra frågan om arbetsmiljölagens tillämpning och frågan om utvecklande av demokratin i skolan med avseende på arbetsmiljön till en kommunal valfråga 1988? Det är i så fall ett ypperligt sätt att skjuta ett rikstäckande elevfackligt arbete i sank. Det kommer att innebära att arbetet med arbetsmiljön i skolan kommer att se ut litet hipp som happ, eftersom kommunerna ser ut som hipp och happ. Har ni sådana planer, Margareta Hemmingsson? Är det därför ni förhalar och skjuter på den här frågan? Herr talman! Jag kan sluta mitt inlägg här och yrka bifall till vpk:s reservationer i detta betänkande. När det gäller tillämpningsföreskrifter till arbetsmiljölagen kommer vi i andra hand att rösta för folkpartiets reservation. Om moderater och centerpartister tar sitt förnuft till fånga, kan vi redan i eftermiddag ta ett steg framåt i denna fråga. Det skulle bli en fin julklapp till den elevfackliga rörelsen.

Herr talman! Låt mig inledningsvis få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkande 1987/88:3 och avslag på samtliga reservationer. Jag skall försöka att fatta mig kort i min kommentar till de inlägg som har gjorts. Först några ord om Birgitta Rydles påstående att eleverna i den svenska skolan klarar sig dåligt eftersom alternativen är för få. Det betyder således att moderata samlingspartiet menar att de problem som tyvärr finns på sina håll inom den svenska skolan skulle kunna lösas genom flera alternativ. Varför kommer ni då med förslag om att de elever som inte klarar sina studier skall tas bort från skolan? Jag förstår inte det resonemanget. Det är också litet oklart vad moderata samlingspartiet reserverar sig mot i reservation nr 4, eller rättare sagt vad man reserverar sig för. Jag har tittat på denna reservation gång efter annan. Den handlar om anpassad studiegång. Moderata samlingspartiet talar om att detta kan fungera om man gör det i samråd med elev och föräldrar osv. Det är emellertid precis vad utskottet har skrivit. Pås. 7i betänkandet skriver utskottet att detta bör ses som en elevvårdande insats och syfta till en återanpassning av eleven. Det bör ske noggrant och i samråd med elev och föräldrar. Det kan man ju inte reservera sig emot. Det är precis samma text. Är det största restriktivitet man reserverar sig mot? Är det största möjliga generositet som moderata samlingspartiet vill se på detta område? Resonemanget om skolgångsbefrielse är litet skrämmande. Vi har en nioårig skolplikt som är en rättighet. Det är då sorgligt att höra att den rättigheten skall tas ifrån några. Nu skall jag gå över till folkpartiet och arbetsmiljöfrågorna. Ylva Annerstedt menar väl inte på allvar att eleverna har ansvaret för att skolan ser ut som den gör på sina håll eller att det sker olyckor? Om jag vänder på det: Om vi lyckas få en förändring så att eleverna får större inflytande, skall eleverna då vara ansvariga för det som sker? Det kan ändå inte vara möjligt. Det måste ändå vara vi vuxna som tar ansvaret för att icke myndiga får arbeta i en miljö där olyckor inte sker. Denna diskussion gäller hur vi skall förbereda skolelever för inträdet på — Prot. 1987/88:42 arbetsmarknaden och för den lagstiftning som gäller där. Tillämpningen av 10 december 1987 arbetsmiljölagen har tyvärr inte fungerat. Vissa delar är mycket svåra att. fm ooo oo tillämpa, eftersom elevernas ställning inte är att jämställa med arbetstagarnas. I en diskussion här i kammaren påpekade statsrådet Göransson att vi måste ta till tvingande åtgärder, om man inte kan få till stånd en ändring på annat sätt. Den arbetsgrupp inom arbetsmarknadsdepartementet som ser över arbetsmiljölagen fick också i uppdrag att se till att dessa uppgifter skall skötas på ett riktigt sätt på skolans område. Både Ylva Annerstedt och Björn Samuelson säger nu att vi inte behöver fler arbetsgrupper eller utredningar. Det kan vi ha delade meningar om. Jag tycker det finns många saker som vi behöver utreda. Helt klart är dock att detta inte fungerar. Vi vill att det skall kunna fungera och att eleverna skall få ett reellt inflytande. Reservationen om ökat praktiskt tillval för vissa elever förstår jag inte riktigt. Jag förstod inte heller Ylva Annerstedts inlägg. Jag hoppar över det. Varför vill folkpartiet förändra någonting som kan fungera bra till något som en person skall ha ansvar för? Jag tänker nu på jämställdhetsarbetet. I går fördes en stor, mycket intressant jämställdhetsdebatt här i kammaren. Men nu är inte detta en angelägenhet för alla. Nu skall en person på länsskolnämnden åka ut och prata om betydelsen av jämställdhet. Ylva Annerstedt säger att ingenting hindrar att alla tar detta ansvar, men att det är bra om en person har det övergripande ansvaret. Jag tycker att det är obegripligt. Detta är ett steg tillbaka. Jag förstod Björn Samuelsons tankar kring arbetsmiljöns samspel med den anpassade studiegången. Jag tror att det ligger en hel del i de tankegångarna. Det är viktigt att se till att skolelever, och naturligtvis också övrig personal i skolan, har en miljö som de kan fungera i. Det var kanske inte så mycket att säga om det. Detta med kommunalvalsfrågorna har jag aldrig hört talas om. När det gäller arbetsmiljöfrågorna arbetar vi med att få en reell möjlighet för eleverna att bli delaktiga. Man skall också ta vara på de möjligheter som finns att få dagens avtal att gälla ordentligt på skolans område.

Herr talman! Ingen skulle vara gladare än jag, Margareta Hemmingsson, om grundskolan verkligen blev utformad så, att den passar alla elever. Då skulle inte några säråtgärder behöva tillgripas. Jag vill påminna Margareta Hemmingsson om att vi från moderat håll många gånger har talat om t.ex. en utökning av intressevalen med alternativ som passar alla elever, alternativ som utvecklar eleverna och som verkligen kan väcka deras intresse för skolarbetet. Den dag vi får skolan utformad på det sättet kan vi avskaffa de nuvarande säråtgärderna.

Herr talman! Naturligtvis kan inte eleverna göras ansvariga för arbetsmil jöfrågorna, Margareta Hemmingsson. Det är vi som är ansvariga. Vi skall se 95 till att planera miljön, arbetsklimatet i skolan, men samtidigt ge möjligheter för eleverna att bestämma över sin egen arbetsmiljö. Det finns förslag till tillämpningsföreskrifter för arbetsmiljölagen sedan ett antal år tillbaka. Det är bara att ta fram dem och damma av dem. Det handlar om att ge eleverna en möjlighet att påverka sin arbetsmiljö, för att de skall kunna utveckla demokratin i skolan. Då måste man också få eleverna att bli delaktiga i detta sammanhang. Svårare än så är det inte. Eleverna får då delta i det konkreta arbetet med den egna arbetsmiljön. Detta måste kanske göras i strid med någon annans intresse, som jag sade i mitt inledningsanförande. När man tar ställning för eleverna kanske man får gå på kontrakurs mot dignitärerna i Kommunförbundet. Man skall inte vara rädd för att göra det. Det finns ett nytt klimat ute i skolorna, en ny vilja till diskussion och utveckling av den svenska skolan, har jag märkt. Den rymmer inom sig många kvaliteter som är dåligt utvecklade. Elevdemokratin och arbetet med skolmiljön är exempel på sådana. Låt oss ge skolorna verktyg för att utveckla pedagogiken, metodiken, undervisningens innehåll, den demokratiska fostran och rätten till bildning — kvaliteter och idéer som arbetarrörelsen har stått bakom. Låt oss ge dem allt detta genom att de får möjlighet att påverka sin egen miljö. Jag besökte en högstadieskola i en Värmlandskommun för ett par veckor sedan. Det var som om ingenting hade hänt på 20 år där. Eleverna ville nu piffa upp sin egen skolmiljö. Men det fick de inte för fastighetskontoret. De fick inte måla väggar och förbättra sin egen arbetsmiljö. Det skulle målare göra. Detta handlar inte heller om fackligt arbete. Det är så orimligt att inte eleverna, som är den största parten inom skolväsendet, skall ha rätt att bestämma över sin egen arbetsmiljö. Jag kan inte förstå denna förhalning, denna tröghet från socialdemokraternas sida. Varför i all fridens namn är det så här, Margareta Hemmingsson?
Herr talman! Margareta Hemmingsson talar högstämt om att ta sitt ansvar. I detta fall är det alldeles uppenbart att det finns vuxna som inte tar sitt ansvar. Det är socialdemokrater, moderater och centerpartister som inte vill ta sitt ansvar och fastställa de förslag till tillämpningsregler för arbetsmiljölagen som redan finns och som har funnits sedan 1980, för att få bättre skyddsförhållanden för eleverna i skolorna. Det finns emellertid goda exempel. Stockholms kommun har redan startat med att eleverna skall få vara med i skyddsarbetet. Det finns också exempel ute i landet. Man har i ett rektorsområde gjort en ettårig studie som talar för att en skyddsorganisation med elevmedverkan kan etableras med gott resultat på alla stadier. Elevernas skyddsombud i det rektorsområde där undersökningen gjordes fångade upp hundra gånger fler skadetillfällen än personalkollektivet rapporterar enligt arbetsmiljölagen. Därigenom bidrar de till kunskap som kan leda till skadeförebyggande åtgärder. Studien ger stöd för att arbetsmiljölagen kan omfatta samtliga elever. Finns det då någon anledning att ställa barnen utanför ett skydd som vuxna anser vara en självklarhet på sin arbetsplats?
Herr talman! Birgitta Rydle sade att skolan tyvärr inte passar alla elever, så 10 december 1987 de måste bort. Det visar skillnaden mellan oss. Moderaterna talar mycket Om — Trm.orojehäon. = individen och dess betydelse. Detta visar verkligen att det när det gäller skolan inte är individen som är intressant utan skolan. De elever som inte är fyrkantiga nog att passa in där skall bort. Till vpk och folkpartiet vill jag säga att vi är överens om att skyddsarbetet är mycket betydelsefullt. Det är ju något som vi samtliga vill göra eleverna delaktiga i. Men det måste finnas ett avtal att stödja sig på när man skall utse skyddsorganisationen. Vi har fått klart för oss att inget avtal kommer att slutas, och då måste vi gripa in på något annat sätt för att garantera eleverna möjlighet att påverka sin arbetsmiljö. Det är därför som vi vill att gruppen som ser över lagens tillämpning skall utarbeta förslag som gör det möjligt att ta vara på elevernas kunskaper på rätt sätt. Frågan om att utse skyddsombud handlar också om att skapa möjligheter för eleverna att få utbildning för uppgiften.
Herr talman! Jag tror säkert att vi är överens, säger Margareta Hemmingsson. Vi kanske är överens om att vi är törstiga också, men då måste vi bli överens om att tillsammans gå och hämta vatten och göra någonting åt detta. Nu försöker Margareta Hemmingsson konstruera avtalsmässiga problem. Avtal får man inte till stånd med mindre än för det första att man tar fram tillämpningsföreskrifter och för det andra att man säger att eleverna är en part i sammanhanget. Utifrån det kan man träffa avtal, och det är detta vi vill att riksdagen skall besluta om, så att vi kan ta ett konkret steg mot ökad elevdemokrati och ett konkret steg mot en bättre arbetsmiljö i skolan.
Herr talman! Margareta Hemmingsson säger att vi är överens, och det är bra. Vi måste gripa in säger hon också. Det är bara att ansluta sig till reservationen, Margareta Hemmingsson. Vi behöver inte flera arbetsgrupper i det här ärendet. Det finns nämligen ett förslag till tillämpningsföreskrifter. Det kom redan 1980. Det är faktiskt bara att fastställa dem.

Herr talman! Knut Wachtmeister har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att ändra det förhållandet att en lantbrukare får lägre sjukpenning än en löntagare med samma inkomst. Avgörande för sjukpenningens storlek enligt lagen om allmän försäkring är den sjukpenninggrundande inkomstens, SGI:ns, storlek. Två personer som har samma SGI har lika stor sjukpenning per dag, om man bortser från de särskilda regler som gäller för s.k. timsjukpenning. Jag har emellertid fått veta att Knut Wachtmeisters fråga avser reglerna för att fastställa SGI för egenföretagare. För beräkning av egenföretagares SGI gäller för närvarande att inkomst av arbete för egen räkning inte får beräknas högre än att den motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans räkning. Denna regel kan ibland ställa till problem när det gäller att bestämma SGI:n för bl.a. lantbrukare. Problemet är att hitta en riktig jämförelseinkomst för egenföretagaren och är ömsesidigt för försäkringskassan och företagaren. Riksförsäkringsverket har i en särskild rapport till regeringen, ”Utveckling av socialförsäkringens regelsystem” , angående regelförändringsarbetet angett att verket avser att utreda frågan om egenföretagarnas SGI under år 1988. Jag anser att resultatet av detta arbete bör avvaktas, innan eventuella åtgärder övervägs för att förändra de nuvarande reglerna på det här området.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Uppriktigt sagt hade jag inte väntat mig något annat svar än det som jag fick. Självfallet gällde frågan skillnaden i sjukpenninggrundande inkomst mellan en löntagare och en egenföretagare. Det är det som är det intressanta i detta sammanhang. Under en lång tid har problemen observerats och diskuterats. Skälet till att jag ställde frågan just nu är att riksdagsmajoriteten nyligen har avslagit 29 motioner från socialförsäkringsutskottet, alla med anknytning till socialförsäkringssystemet och dess avigsidor. Jag hade hoppats få höra socialministern komma med en starkare viljeyttring att åstadkomma större rättvisa och inte bara få höra att regeln, som socialministern sade i svaret, ibland kan ställa till problem för bl.a. lantbrukare. Jag vet att både pensionsberedningen och riksförsäkringsverket utreder och undersöker egenföretagarnas problem, när det gäller både egenföretagarnas SGI och avgiftsuttagets storlek. Det finns då två ganska naturliga följdfrågor. För det första: Förstår socialministern egenföretagarens irritation över att missgynnas på detta sätt i jämförelse med en löntagare med samma verkliga inkomst, särskilt med tanke på att någon övre inkomstgräns för uttag av egenavgifter inte finns? För det andra: I dagsläget är det blott själva lönen till en ersättare som utgör grunden för SGI till egenföretagaren. Delar socialministern då min uppfattning att sjukpenningen för en egenföretagare åtminstone bör utgöra daglönen till en ersättare inkl. arbetsgivaravgifter?
Herr talman! Jag kan förstå det här problemet, och det är därför viktigt att riksförsäkringsverket får göra denna undersökning. Det finns ju framför allt två faktorer som är väsentliga i detta sammanhang och som gör det svårare att fastställa SGI:n för en egenföretagare än för en anställd. En anställd har vanligtvis en inkomst periodiserad i form av t.ex. månadslön. Egenföretagaren måste i stället anpassa sitt uttag till rörelsens resultat. En anställd har ofta samma arbetstid året om, medan en egenföretagares arbetstid kan variera över året beroende på vilken typ av företag han har. Jag är emellertid medveten om och håller med om att detta är ett problem, och därför tycker jag att det är angeläget att man avvaktar resultatet av riksförsäkringsverkets arbete, innan man föreslår några åtgärder.
Herr talman! Jag tackar socialministern för denna, jämfört med svaret, mer positiva syn på problemen. Jag är medveten om att det kan innebära administrativa och andra problem att fastställa en rättvis sjukpenning. Men man kommer säkerligen att kunna klara det i all synnerhet som den proposition som framlades för någon tid sedan, och som behandlades i socialförsäkringsutskottet tidigare i höst, medförde ökade administrativa problem som dock säkerligen också kommer att lösas. Då har jag ytterligare en följdfråga som gäller en frivillig försäkring som egenföretagaren borde få teckna. Avser socialministern att låta utreda detta eller kommer det att utredas i samband med de undersökningar som Prot. 1987/88:43 riksförsäkringsverket nu gör? Kommer i så fall en sådan frivillig försäkring — 11 december 1987 ; 5 : att påverka avgiftsuttagets storlek? Omhinförmation till
Herr talman! Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av den allvarliga bristen på information till sjukvårdspersonalen när det gäller frågor i änslutning till ikraftträdandet av det nya dödsbegreppet. I maj månad i år beslutade riksdagen att hjärnrelaterade dödskriterier skall tillämpas i Sverige från årsskiftet. Redan i början av juni fick samtliga utbildningsansvariga i alla landsting vid en konferens besked om att Landstingsförbundets informationsmaterial till vårdpersonalen skulle finnas tillgängligt den 1 september. Det här materialet består dels av en broschyr som heter ”Det finns bara en död”, dels av ett videogram med samma namn. Samtliga landsting lade därefter upp något slag av program för utbildning och information om dödsbegreppet. Under hösten har sammanlagt hållits ett åttiotal olika konferenser. Dessa har riktat sig till olika kategorier vårdpersonal, förtroendevalda och tjänstemän. Även socialstyrelsen har tagit fram olika slag av informationsmaterial. Socialstyrelsens föreskrifter kom ut i november. Nu i veckan kommer en skrift kallad ”Människans död” som ingår i socialstyrelsens Allmänna råd. Dessa kommer att distribueras bl.a. till alla intensivvårdsavdelningar och alla vårdcentraler. För information till allmänheten har socialstyrelsen tagit fram en folder som heter ”När hjärnan dör, dör människan”. Den kan man sedan ett par veckor få gratis på alla apotek och vårdcentraler. Socialstyrelsen har också tagit fram ett särskilt informationsmaterial till dem som har anhöriga på intensivvårdsavdelningar. Enligt min mening har både Landstingsförbundet och socialstyrelsen, på den tid som stått till förfogande, gjort stora insatser för att undvika just en sådan situation av ”allvarlig brist på information” som Göte Jonsson talar om.